Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Två särskilda omständigheter på senare tid har uppmärksammats i den verksamhet som går ut på att praktiskt omsätta idén att sända ut yrkeskunniga, ideellt inställda och i övrigt personligt lämpliga frivilligarbetare till u-länder mot en betalning, som endast täcker de enklaste behoven för livsuppehället.

De uppbär sedan statsbidrag via ett nationellt samarbetsorgan. Statens medverkan här i Sverige i denna del av biståndsverksamheten består däremot i en del sporadiska anslag av investeringskaraktär för att främja enskilda organisationers u-landsarbete, samtidigt som staten har en egen statlig fredskår i gång, som för närvarande omfattar ett hundratal personer. Den andra uppmärksammade omständigheten är att en del svenska religiösa samfund samt ideella och politiska ungdomsorganisationer — för Öövrigt också Svenska byggnadsarbetareförbundet — har egna frivilligarbetare i u-länderna, som de betalar med sina egna knappa tillgångar. Man tycker nu att dessa organisationer kunde få statsbidrag åtminstone till vissa av sina kostnader som stimulans till ytterligare insatser. Det föreföll som om excellensen Nilsson hade denna möjlighet i tankarna, då han i kammarens u-landsdebatt den 19 april i år uttalade sig mycket positivt om ungdomens engagemang i t.ex. fredskårsverksamhet. Det kunde här bli fråga om en önskvärd komplettering in bördes mellan statlig och enskild aktivitet. Vissa uttalanden av statsutskottet med anledning av en av mig väckt motion i ärendet gick i samma riktning. I den motionen erinrades om den inom dåvarande NIB verksamma arbetsgruppen, som 1965 lade fram förslag om bl.a. principer för statsbidrag till enskilda organisationers kostnader för frivilliga u-landsarbetare. Gruppens förslag togs inte upp till prövning i avvaktan på att man skulle få en tvåårig erfarenhet av en statligt organiserad frivilligkår. De erfarenheterna finns ju numera, och de är väl knappast direkt negativa. Vi får väl se vad man kan komma till vid den pågående granskningen. Jag undrar nu om man inte kan tänka sig — om prövningen av gjorda erfarenheter blir färdig redan under instundande januari månad — att något förslag i detta ärende om stöd åt frivilliga organisationer, som sänder ut egna ulandsarbetare, skulle kunna läggas fram till 1968 års riksdag. Jag vill alltså fråga excellensen Nilsson om detta inte vore möjligt.

Herr talman! Jag ber att få tacka hans excellens utrikesministern för detta kompletterande svar. Särskilt det sista beskedet, att utrikesministern vill ha en snabb handläggning av denna fråga, är tacknämligt. Att det skulle finnas så mycket pengar till förfogande för ändamål liknande dem jag nämnde, finner jag likaså mycket värdefullt. Detta var mer än jag visste. Jag hade för mig att dessa pengar mera var avsedda för ändamål av investeringskaraktär och alltså icke för att bestrida driftkostnader i form av stöd till ifrågavarande personalverksamhet. Men det finns tydligen vissa möjligheter härvidlag, och det är i så fall bara tillfredsställande. Jag skall för min del söka medverka till att framställningar görs av en del organisationer som är speciellt intresserade av att utnyttja denna möjlighet till statligt stöd. Det kan ju bli en verklig stimulans till vidgad fredkårsverksamhet från vårt land.
Herr talman! Herr Hammarberg har frågat mig om jag anser att försvarets fabriksverk kommer att ha större möjligheter än nuvarande huvudmannen, flygförvaltningens underhållsavdelning, att förlägga annan verksamhet till flygets verkstäder i Västerås och om jag kan påverka utvecklingen i den riktningen. Skulle verkstäderna i Västerås läggas ner har fabriksverket enligt min mening betydligt större möjligheter än flygförvaltningen att förlägga annan verksamhet dit. Fabriksverket är ju organiserat för och inriktat på industriell verksamhet och affärsverksamhet med såväl militära som civila produkter, och verket har goda möjligheter att konkurrera på den öppna marknaden. Jag har med hänsyn till verkstadsutredningens förslag redan diskuterat denna fråga med fabriksverkets ledning. Fabriksverket undersöker för närvarande vilka möjligheter som finns att förlägga annan verksamhet till verkstaden i Västerås.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som jag tolkar som mycket positivt. Jag vill även uttrycka min glädje över det personliga intresse som försvarsministern ägnat frågan. Också jag hoppas att det skall bli möjligt för fabriksverket att förlägga annan verksamhet till Västerås. Formuleringen av min fråga vittnar väl om att jag accepterar tanken på den strukturrationalisering som är avsedd att ske i detta fall. Anledningen till att jag ställde frågan var främst den oro som vi kände när länsarbetsnämnden, samtidigt som utredningsförslaget presenterades för företagsnämnden vid CVV, redovisade den senaste arbetslöshetssiffran, som för Västerås del angav antalet arbetslösa till 845. Därav var närmare 300, eller 34 procent, under 21 år. I den situationen kanske oron blev litet större när vi också fick detta besked om att CVV med sina 900 man skulle komma att dras in. Vi har även den uppfattningen att man bör ta vara på de resurser som för närvarande finns vid CVV:s verkstäder. Därför är det med stor tillfredsställelse jag har mottagit statsrådets svar på denna fråga. Jag vill än en gång understryka mitt tack.

Herr talman! Fru Thunvall har frågat mig om jag vill redogöra för erfarenheterna av de föreskrifter i 1964 års lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare som gör det möjligt för åklagare att underlåta åtal, när brottet har begåtts av ungdom under 18 år, och som begränsar användningen av häktning av sådan ungdom. Inom ramen för ett svar på en enkel fråga måste jag inskränka mig till följande redogörelse. Under den tid, som 1964 års lag har varit i kraft, har beslut att ej åtala för brottet meddelats i drygt 55 procent av de fall som har varit föremål för åtalsprövning enligt lagen. Tillämpningen av reglerna synes stå i överensstämmelse med lagstiftarens intentioner. Riksåklagaren följer med uppmärksamhet utvecklingen av praxis. År 1961 häktades i Stockholm och Göteborg sammanlagt omkring 200 ungdomar i åldern 15—17 år. Antalet sjönk därefter kraftigt och uppgick år 1965 i dessa båda städer till sammanlagt endast 18. I Malmö häktades år 1965 2 ungdomar under 18 år. Därefter har siffrorna stigit något. Under de tre första kvartalen i år var sålunda den sam manlagda häktningssiffran för Stockholm, Göteborg och Malmö 45. Den ökning av antalet häktningar av 15—17 åringar, som den senaste tidens siffror för storstäderna visar, är beklaglig. Siffrorna får ändå anses vara förhållandevis låga, och jag tycker inte att de ger anledning till oro. Eftersom häktningarna ofta lär ha beslutats i avbidan på intagning av den unge på mottagningsavdelning vid ungdomsvårdsskola eller något annat omhändertagande inom barnavårdens ram, torde häktningstiderna i många fall ha varit korta.

Herr talman! Jag ber att få uttala mitt tack till statsrådet och chefen för justitiedepartementet för den redogörelse han har lämnat med anledning av min fråga. Att jag har ställt den beror på att jag ansett det värdefullt med en redogörelse för erfarenheterna sedan de särskilda bestämmelserna om unga lagöverträdare började tillämpas, speciellt när det gäller 7 8, vari det sägs att den som är under 18 år ej må häktas med mindre synnerliga skäl äro därtill. I samband med att lagen skulle genomföras fördes ju en debatt om just denna paragraf och om hur den skulle kunna komma att tillämpas i praktiken. Åtskilliga nämndemän, som jag har talat med, menar att detta uttryck är svårt att tolka och att det tolkas mycket olika. Unga lagöverträdare under 18 år bör oftare än som sker, anser man, överlämnas till barnavårdsnämnd och inte ställas under åtal. Önskvärt vore väl att man överallt kunde få samma goda kontakt med barnavårdsnämnden som man tycks ha t.ex. här i Stockholm med jourtjänst hos barnavårdande myndigheter, dit unga lagöverträdare förs. På något eller några håll i landet anser man oftast att synnerliga skäl föreligger. Det framgår inte av svaret om man i någon av de nämnda orterna oftare än i andra, menar att synnerliga skäl föreligger, men jag har påpekat hur man gör i Stockholm. Statsrådet framhåller att siffrorna för storstäderna beklagligtvis ser ut att öka men att de inte tycks ge anledning till oro. Statsrådet fortsätter: »Eftersom häktningarna ofta lär ha beslutats i avbidan på intagning av den unge på mottagningsavdelning vid ungdomsvårdsskola eller något annat omhändertagande inom barnavårdens ram, torde häktningstiderna i många fall ha varit korta.» Herr talman! Jag beklagar att det över huvud taget har ansetts nödvändigt med häktning. I likhet med bl.a. många nämndemän tror jag att bättre resultat skulle uppnås om barnavårdsnämnderna fick de personella eller ekonomiska resurser att ta hand om fallen som de tydligen ibland saknar. Goda resultat för vården av de unga lagöverträdarna är dock vad vi önskar uppnå. Jag läste häromdagen i en tidning ett uttalande av en läkare att ungdomar, som har hemfallit åt narkotika, anses som brottslingar om man kommer på dem med narkotikainnehav och att de därför inte törs söka vård av rädsla för straff. Även i sådana fall tror jag att det vore bra om barnavårdsnämnden i stället gavs möjlighet att ingripa.
Herr talman! Jag har från socialstyrelsen fått den upplysningen att det finns närmare 100 platser på mottagningsavdelningarna vid ungdomsvårdsskolorna, och man anser att dessa platser räcker för det klientel som det är fråga om. Från åklagarhåll har vidare sagts att en av anledningarna till att siffrorna i år har stigit för Stockholms del är att i det häktade klientelet ingått åtskilliga utlänningar som barnavårdsnämnden har haft svårt att ta hand om.

Herr talman! Jag tackar för den ytterligare upplysning som statsrådet har lämnat. Jag vet inte om de nämndemän, som har ställt sig undrande till hur uttrycket »synnerliga skäl» skall tolkas, har fått någon vägledning av denna redogörelse, men jag hoppas det.

Herr talman! Herr Wikner har frågat mig om jag kommer att vidta några extra åtgärder för att bekämpa den varslade arbetslösheten för skogsarbetare på grund av produktionsbegränsningarna inom skogsbruket. För innevarande budgetår har planerats totalt 3 miljoner dagsverken vid beredskapsarbeten. Av dessa dagsverken avser 700 000 arbeten inom skogsbrukets ram. För att inte öka svårigheterna på virkesmarknaden eller försvåra den ordinarie skogsarbetskraftens sysselsättning kommer de skogliga beredskapsarbetena att inriktas på skogsvårdande arbeten och naturvårdsarbeten, vägarbeten, dikningar, arbeten med fritidsanläggningar o.d. I första hand kommer arbetslösa skogsarbetare att sysselsättas i dessa arbeten, men naturligtvis kan skogsarbetare också placeras i andra beredskapsarbeten. Vidare kan arbetskraft från de norra delarna av landet beredas temporär sysselsättning för att tillvarata det virke som i höst har stormfällts i Sydsverige. Instruktioner har också gått ut till länsarbetsnämnderna att de i anledning av bl.a. läget inom skogsbruket skall öka förmedlingsaktiviteten och intensifiera Härutöver vill jag erinra om att regeringen i förra veckan har beslutat omfattande allmänt sysselsättningsstödjande åtgärder. Dessa åtgärder kommer också att positivt påverka skogsarbetarnas möjligheter att få sysselsättning.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det mycket positiva svaret på min fråga. Vad som föranledde mig att framställa den var den oro som har uppstått bland skogsarbetarna på grund av den varslade produktionsbegränsningen inom skogsbruket. Jag bor i ett län där skogsarbetarna utgör en mycket stor yrkesgrupp. Om man har följt med tidningsrubrikernas kraftiga understrykande av den oro som jag har nämnt förstår man att något mycket snabbt måste göras. På grund av den kraftiga rationaliseringen inom skogsbruket är skogsarbetarna den yrkesgrupp som under de senaste åren haft det särskilt bekymmersamt. I första hand är detta kanske en norrlandsfråga, men om skogsägarna följer den rekommendation som utfärdats från Sveriges skogsägares riksförbund, vari skogsägarna uppmanas att iaktta stark återhållsamhet i fråga om avverkningar och utbud av virke under den närmaste tiden, kommer dessa åtgärder att drabba hela skogsarbetarkåren i vårt land. Jag är medveten om att vissa områden kan klara sysselsättningen, och detta gäller framför allt där man har en fast anställd skogsarbetarkår. Vad som i detta fall är anmärkningsvärt tycker jag är att några förhandsupplysningar om produktionsbegränsningar i skogen inte har kommit Svenska skogsarbetareförbundet till del. Det har också uppgivits, om jag är rätt underrättad, att nu föreliggande avverkningsplaner innebär en reduce kulturella och religiösa egenart ring av tidigare beräknat avverkningsprogram med mellan 10 och 15 procent, och av dessa siffror framgår att ganska många skogsarbetare kommer att beröras. Herr talman! Jag har fullt förtroende för inrikesministern och arbetsmarknadsstyrelsen när det gäller sysselsättningsfrågorna. Enligt det vinterprogram, som arbetsmarknadsstyrelsens generaldirektör i går redovisade, kommer 100 000 nya arbetstillfällen att skapas. Jag är tillika mycket glad för att vi faktiskt har en regering i vårt land, som tar sig an dessa sysselsättningsproblem. Med det anförda ber jag att än en gång få tacka för det mycket positiva svaret. tetsgruppers strävan att bevara sin språkliga, kulturella och religiösa egenart
Herr talman! Herr Björkman har frågat om jag övervägt några åtgärder i anledning av riksdagens skrivelse den 14 mars 1967 angående invandrande minoritetsgruppers strävan att bevara sin språkliga, kulturella och religiösa egenart. Spörsmålen om minoritetsgruppernas ställning i skilda hänseenden övervägs för närvarande inom berörda departement i samband med beredningen av de förslag som lagts fram av utlänningsutredningen i betänkandet »Invandringen» och av 1964 års utlandsoch internatskoleutredning i betänkandet »Skolgång borta och hemma».

Herr talman! Det var ett kort svar, överraskande kort med hänsyn till den mycket komplicerade fråga som det gäller, även om jag framställt den i form av en enkel fråga till statsrådet. Men jag tackar traditionellt och hövligast för svaret. Jag hade hoppats att inrikesministern skulle ha givit oss något mera att ta på när det gäller hans syn på dessa problem. Av hans svar får man ingen som helst ledning för bedömningen av dessa frågor. Jag kan inte lova att bli lika kort och skall som hastigast ge en bakgrund till hur många människor dessa problem verkligen berör. Enligt den senaste statistiken har vi i vårt land 172 000 arbetsanmälda utlänningar. De är, överraskande nog, 3 000 färre än ett år tidigare. De tillhör tretton nationaliteter, om balterna — det vill säga ester, letter och litauer — räknas som en grupp, vilket dock kanske inte är alldeles invändningsfritt. Härtill kommer som bekant tiotusentals andra, som redan är svenska medborgare men som från början varit utlänningar. Finländarna är i majoritet med över 70 000, därnäst kommer danskar, jugoslaver, tyskar och norrmän. Balterna är överraskande få, något över 1700, vilket säkerligen beror på att de flesta redan är svenska medborgare. Det är många skilda språk, kulturer, religioner, levnadsvanor och attityder bland desa människor, och problemen är långt ifrån likartade för dessa grupper. Balterna kom t.ex. hit som flyktingar och varken kan eller vill återvända till sina hemländer. För danskar och norrmän vållar språket inte samma problem som för de talrika finländska medborgarna, även om jag kan medge att danskan ibland naturligtvis är något »knepig». Andra grupper kan emellertid återvända till sina hemländer om de så vill. kulturella och religiösa egenart En del gör det och kommer också att göra det. Andra blir bofasta och så småningom svenska medborgare, vilket dröjer minst sju år. Men för de många som kommit från Sydeuropa är både språk, religion, levnadsvanor och klimat i hemlandet helt annorlunda än för övriga grupper. Det är egentligen bara norrmän och finländare som är vana vid vårt klimat. Riksdagens skrivelse, som var anledningen till min fråga, byggde på en motion av herr Björk i första kammaren, vari hemställdes om en utredning om de principiella riktlinjerna för statsmakternas politik rörande de invandrande minoritetsgruppernas strävan att bevara sin språkliga, kulturella och religiösa egenart. Det var en bra motion. Den syftade inte på de rent arbetsmarknadspolitiska problemen. Den rörde i stället de övriga aspekterna på invandrarproblemen, Jag fann till min överraskning att statsrådet inte alls har berört den arbetsgrupp för invandrarfrågor, som tillsattes redan tidigt på våren 1966. Jag vill tillägga att när jag ser på sammansättningen av denna grupp, finner jag att den består enbart av svenska medborgare utan inslag från någon invandrargrupp. Vore det inte skäl, herr statsråd, att knyta åtminstone nå 5on till denna grupp som kan se problemen även ur invandrarnas synpunkt? Det var nämligen det som jag trodde att ordföranden i arbetsgruppen syftade på i en artikel i Dagens Nyheter den 21 september.
Herr talman! Herr Björkman har själv sagt att det var en enkel fråga han ställde. Vi försöker nu att svara så kort som möjligt på sådana frågor och därigenom få korta debatter. Vill man något annat skall man interpellera. Då blir också svaret mera uttömmande. I detta fall kan jag emellertid tilllägga att vi håller på att studera de uttalanden kring invandringsfrågor som remissinstanserna har gjort. Vi har just haft en flera timmar lång överläggning om det i dag, och vi hade en annan i somras kring betänkandet och det som en rad instanser skrivit i anslutning till betänkandet. Det finns anledning uppmärksamma att utredningen mindre har tagit upp sådana frågor som herr Björkman här bl.a. berört men som ändå måste betraktas som utomordentligt väsentliga för den framtida invandringspolitiken och de anpassningsproblem som vi då får anledning att ta itu med. Jag tror det är önskvärt att försöka klara så många som möjligt av de frågorna i en eventuell proposition till våren, och det är det vi överväger. Vi frågar oss hur många av dessa spörsmål som måste läggas på en ytterligare utredning. Även den saken håller vi på att överväga. Arbetet kring de frågor som herr Björkman berör är sålunda på gång. Beträffande kontakterna med minoritetsgrupperna bland invandrarna kommer vi inom kort att ha två konferenser med just dessa grupper. Det kommer delvis att ske i arbetsgruppens för invandrarfrågor regi men med deltagande även av representanter för departementet. Jag hoppas att det också skall ge oss en hel del goda erfarenheter.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för de kompletteringar han gjorde i sitt senaste inlägg. Orsaken till att jag tog upp denna fråga var att statsutskottet för ovanlighetens skull var så välvilligt, när utskottet behandlade den motion jag talat om. Trots att arbetsgruppen hade tillsatts mer än ett år tidigare skrev ändå statsutskottet att utskottet fann att dessa komplicerade problem förtjänade att förutsättningslöst övervägas i god tid och så noggrant som möjligt belysas genom kompletterande undersökningar eller genom en särskild utredning. Detta gav alltså statsutskottet till känna, och det godkändes av riksdagen. Därför var det överraskande att statsrådet inte alls berörde den saken. Statsrådet kan givetvis säga att dessa frågor kommer upp i annat sammanhang, men statsrådet har inte ens nämnt den nya informationstidskrift med en upplaga på 100000 exemplar som man möjligen kunde tro vara ett resultat av statsutskottets skrivelse. Om det är så känner jag inte till, men det är möjligt. Statsrådet tycker kanske att vi kan diskutera dessa frågor i annat sammanhang. Det tror jag också det blir anledning till med hänsyn till vad som står i proposition nr 149.

Herr talman! Herr Dickson har frågat mig om jag är beredd att inom en snar framtid lämna kammaren en redogörelse för de aktuella förslagen på rabattering inom SJ för pensionärer. Enligt de av 1963 års riksdag antagna riktlinjerna för trafikpolitiken har SJ att besluta om rabatter. En översyn av hela taxesystemet för järnvägsresor och bussresor omfattande alla biljettformer och rabatter pågår inom SJ och beräknas bli färdig i början av år 1968.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Frågan var kanske litet knivigt formulerad, och statsrådet har kanske egentligen inte svarat på den. Statsrådet har emellertid fattat andemeningen, och jag tolkar svaret så att ett besked i den fråga jag tagit upp kommer att offentliggöras utan statsrådets direkta personliga medverkan, då översynen av taxesystemet är klar, och att det sålunda inte behövs någon redogörelse direkt inför kammaren. Många kommer ju att vara intresserade av utgången av översynen. Allra känsligast är det förhållande som statsrådet säkerligen själv är medveten om, att vissa järnvägar lagts ned och ersatts med busslinjer, där det s.k. 67-kortet inte gäller. Det har sålunda för vissa människor blivit en dubbel försämring — de har inte bara förlorat sin järnväg utan även fördelen med 67-kortet. Jag tackar således för svaret och avvaktar med spänning det besked som jag räknar med skall komma under första delen av nästa år.
Herr talman! Fru Sundberg har frågat mig i vilket avseende den danske trafikministerns uttalanden om ett utvidgat danskt-svenskt samarbete om en eventuell storflygplats på Saltholm påverkar regeringens ställningstagande till lokaliseringen av malmöregionens flygplats. Överenskommelsen om att ersätta Bulltofta med en ny flygplats har samband främst med bullerproblemen och planerad övergång till trafik med jetflygplan. Förslagen till lokalisering av malmöregionens nya flygplats har utarbetats med beaktande av det utredningsarbete som pågår rörande Köpenhamns lufthamns framtid. En ny flygplats som ersättning för Bulltofta behövs även om en storflygplats skulle byggas på Saltholm. Genom den överenskomna nedläggningen av Bulltofta kan vidare kapaciteten på Kastrup ökas väsentligt. Detta är av stor betydelse för möjligheterna att möta trafikutvecklingen under den tid Kastrup i alla händelser måste finnas kvar. Underlaget för prövningen av frågan om var en ersättningsflygplats för Bulltofta bör förläggas innefattar således bedömningar av bl.a. de förhållanden som kan förutses om en storflygplats skulle komma att anläggas på Saltholm. Hur det fortsatta dansk-svenska samarbetet i dessa frågor utvecklas ändrar därför inte de avgörande förutsättningarna för ställningstagandet till lokaliseringen av den nya flygplatsen i Skåne.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. När jag ställde frågan ville jag få svar på i vad avseende det danska erbjudandet om samarbete i saltholmsprojektet skulle påverka statsrådets ställningstagande när det gäller ersättningsflygplats för Bulltofta. Nu svarar statsrådet att utvecklingen av detta samarbete icke påverkar ställningstagandet rörande lokalisering av ersättningsflygplatsen. Jag finner detta märkligt. Det finns två grundförutsättningar som i högsta grad påverkas om en storflygplats förläggs till Saltholm. Först och främst finns det i luftfartsverkets utredning, som är daterad i juni i år, ett meddelande att varken alternativ A eller alternativ C — d.v.s. Holmeja och Sturup — kan kombineras med både Saltholm och Ljungbyhed. Utredningen har emellertid arbetat utifrån förutsättningen att krigsflygskolan icke skall flyttas och på grund därav inte ens diskuterat en eventuellt nordligare förläggning av ersättningsflygplatsen. Om nu saltholmsprojektet realiseras kommer det att innebära antingen att krigsflygskolan måste flyttas eller att det just färdiga Sturupsfältet tas ur bruk. I det första fallet — alltså om krigsflygskolan flyttas — faller ju förutsättningen att lokalisera fältet till Sturup. I det andra fallet kastar vi kanske bort 100 eler 200 miljoner på ett provisorium. Jag vill också beträffande Ljungbyhed erinra om att luftfartsverket i sin utredning inte har berört flyglinjernas sträckning, ehuru det noga redogjort för fåglarnas flygsträckningar i olika riktningar — en nog så väsentlig sak. Air Traffic Control-utredningen väntas emellertid föreslå att allt militärt flyg koncentreras till kusterna medan civilflyget bör utnyttja luftrummet över inlandet. Detta kommer också att innebära att Ljungbyhed flyttas. En annan förutsättning som också påverkas av saltholmsprojektet är trafikunderlagets geografiska spridning. Länsstyrelsen i Malmöhus län har i sitt remissvar starkt betonat vikten av att civilflyget planeras gemensamt för hela öresundsregionen. Nu säger utredningen att malmöområdets starka trafikunderlag varit vägledande när det gällt lokaliseringen av flygplatsen. Men, herr talman, för en malmöbo blir det närmare till Saltholm än till Sturup. Vad finns det då för trafikunderlag?

Herr talman! Det förhåller sig faktiskt inte på det sättet, som fru Sundberg vill göra gällande, att man i de diskussioner som har förekommit om lokaliseringen av ett flygfält för malmöregionens vidkommande inte har beaktat möjligheten av en lokalisering där man kunde bortse från militärflygfältet vid Ljungbyhed. Tvärtom har man under dessa utredningar också diskuterat vilka fördelar som skulle kunna vinnas genom en lokalisering till annat håll i Skåne av flygfältet, därest man icke hade kvar Ljungbyhed. Men man har inte funnit några påtagliga sådana. Ljungbyhed är trots allt fortfarande en realitet. Det skulle kosta betydande summor att flytta militärflygfältet. Den lokalisering av flygplatsen som man har nått fram till vid utredningarna har sålunda föreslagits sedan man prövat inte mindre än ett 15-tal olika alternativ. Det har träffats en överenskommelse mellan Malmö stad och staten och det har förts förhandlingar mellan Malmö stad, landstinget och staten. Därvid har det av naturliga skäl varit fråga om bl.a. ekonomiska uppgörelser och i samma mån om intresset från deras sida, som är beredda att gå in i detta samarbete, för att få en sådan lokalisering av flygplatsen att de kan tillgodogöra sig fördelar därav. När det gäller undersökningarna i luftrummet vill jag också understryka att ordentliga utredningar har gjorts för att fastställa på vilka sätt alternativa förläggningar av olika flygplatser skulle komma att påverka möjligheten att dra flygstråken. Jag vill i detta sammanhang betona att man inte, som många tycks tro, genom ett eventuellt framtida samarbete om en flygplats på Saltholm mellan Sverige och Danmark skulle kunna slippa ifrån att bygga ett flygfält i Skåne. Jag hade i förra veckan ett samtal med den danske trafikministern Svend Horn, som betygade att också danskarna insåg att även om en flygplats, som skall ersätta den nuvarande för Köpenhamns vidkommande, skulle komma att förläggas till Saltholm, måste man dessutom ha en flygplats lokaliserad till Skåne. Den lokalisering som därvid har diskuterats fram har föreslagits i fullt beaktande av de alternativa möjligheter till lokalisering av Köpenhamns storflygplats som i dag är aktuella, d.v.s. Kongelunden och Saltholm.
Herr talman! Jag vill börja med att konstatera att statsrådet och jag är rörande överens om behovet av en ersättningsflygplats till Bulltofta. Min fråga gällde emellertid lokaliseringen av denna och i vad mån denna påverkas av saltholmsprojektet. Det är kanske litet förmätet av statsrådet att sätta utredningen åt sidan och förklara att man har diskuterat andra alternativ. Faktum kvarstår att i utredningen är det endast alternativen Holmeja och Sturup som redovisas. Jag bygger mina reflexioner på vad jag har läst i utredningen. Statsrådet säger sedan att Ljungbyhed är en realitet. Men det vore väl beklagligt om vi skulle bygga ett nytt flygfält i Sturup och det flygfältet om 10 eller 20 år inte längre skulle kunna vara en realitet? Jag vill också säga några ord beträffande kapaciteten. I statsrådets svar står att en flyttning av Bulltofta skulle ge ökad kapacitet för Kastrupfältet. Utredningen har emellertid sagt ifrån att vi inte kan ha tre flygplatser så nära varandra som Ljungbyhed, Saltholm och Sturup. Enda möjligheten att klara det bleve att sänka kapaciteten på samtliga dessa flygfält. Detta kan väl inte vara målet för den framtida utbyggnaden av flygstationerna och flygplatserna i södra Sverige?
Herr talman! De alternativ som utredningen lade fram efter sina undersökningar redovisade inte alla de cirka 15 lokaliseringsmöjligheter som man under utredningsarbetets gång hade dis kuterat. Det är ganska vanligt att en utredning arbetar så, att den först inventerar alla tänkbara alternativ och sedan slutgiltigt stannar inför ett par som förefaller särskilt fördelaktiga.

Sådana diskussioner har redan förts i de utredningar som arbetar med dessa projekt. Kastrup måste under alla förhållanden ta emot en växande trafik till dess att en definitiv lokalisering av den köpenhamnska storflygplatsen har kommit till stånd. Under den övergångstiden är Kastrup helt beroende av att man kan ilytta ut flygfältet från Bulltofta till någon annan plats. För närvarande föreligger, som vi ser det, inga andra alternativ på den punkten än de som har föreslagits av utredningen. Dessa frågor har nu remissbehandlats och vi håller på med en sammanställning av remissyttrandena. Vi kommer naturligtvis att noggrant granska de synpunkter som föreligger, och sedan får vi så snart som möjligt — ty här råder tidsbrist — försöka ta ställning till denna viktiga fråga.
Herr talman! Jag är ledsen över att jag förlänger debatten med att diskutera en fråga som kanske har enbart lokalt intresse. Jag vill bara påpeka för statsrådet att övergångstiden inte behöver bli särskilt lång. Öresundsbrokonsortiet framhåller i sin undersökning att det är rimligt att förlägga en storflygplats till Saltholm, och man räknar med att på fem år kunna ha flygplatsen klar att tas i bruk. Detta är ingen orimlig övergångstid, särskilt i relation till den tid det skulle ta att bygga en storflygplats i södra Sverige. Beträffande lokaliseringen och trafikunderlaget vill jag beklaga, att statsrådet inte berörde det faktum att den övervägande delen av de malmöbor, som skall använda sig av flyget som kommunikationsmedel, kommer att fara till Saltholm, eftersom detta blir närmare och kommer att gå snabbare. I Mellanoch Nordvästskåne har vi Barkåkra flygfält att ta till. Detta har sämre regularitet bl.a. beroende på att man inte har samma möjlighet att vid halka sanda flygplatsen, som också används för militärt jetflyg. I denna del av landet föreligger ett växande behov av bättre komunikationer. Detta borde ha talat för att luftfartsverket i utredningen hade presenterat överväganden om förläggandet av flygplatsen till exempelvis eslövområdet. Då hade man kanske också fått ett i framtiden betydligt starkare trafikunderlag för driften av linjen i fråga.
Herr talman! Låt mig när det gäller Saltholm framhålla att vi i dag inte kan diskutera detta alternativ som om det är klart att man kan förlägga en flygplats dit. Utredningar pågår i denna fråga, och den danske trafikministern och jag har varit helt överens om att man beträffande Saltholm först åtminstone bör få alla papperen på bordet. Vissa delutredningar har framlagts, som ger vid handen att en förläggning av flygplatsen till Saltholm kommer att medföra mycket besvärande bullerstörningar inte bara för Köpenhamn utan också för Malmö och för stora delar av den skånska västkusten. Detta är allvarliga problem, som man närmare måste utreda innan man bestämmer sig för en sådan lokalisering. Vidare kommer ju inte luftrummet över Saltholm att tillåta att en där belägen flygplats tar hand om all trafik, både den internationella trafiken, chartertrafiken och den lokala trafiken. Det är inte heller bara malmöborna som skall använda det skånska flygfältet, utan också andra invånare i Skåne har intresse av att utnyttja det. När allt kommer till kritan tror jag att vi ännu så länge har anledning att vara rätt försiktiga innan vi drar så bestämda slutsatser, som man många gånger gör i denna debatt, beträffande de fördelar som vore att vinna av att redan nu ta ställning för det ena eller andra alternativet, t.ex. Saltholm. Vi har anledning att först vänta till dess att alla papperen ligger på bordet.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat om remisstiden för länsindelningsutredningens betänkande kommer att förlängas. Utredningens förslag sändes på remiss i början av juni och remisstiden går inte ut förrän den 1 mars 1968. Jag anser inte att denna remisstid bör förlängas.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret på min fråga. Av statsrådets svar framgår att någon förlängning av remisstiden för länsindelningsutredningens betänkande inte är möjlig att genomföra. Avsikten var ursprungligen att alla länsutredningar na skulle remissbehandlas i sådan ordning, att gemensamt remissyttrande över utredningarna skulle kunna avges till den 1 mars 1968. Tanken var då att länsdemokratiutredningen skulle vara färdig med sitt betänkande någon gång under september månad i år.

Om jag inte är fel underrättad finns det något landsting som inte behöver kalla till vårlandsting, om remisstiden för länsindelningsutredningens betänkande framflyttas. även den synpunkten kan vara värd att beakta. Jag beklagar därför att statsrådet Lundkvist inte är beredd att medverka till en förlängning av remisstiden.
Herr talman! Jag hade förra veckan tillfälle att utförligt svara på frågan vad som var motivet för att vi nu, trots att länsdemokratiutredningen inte blir färdig med sitt arbete vid den tidpunkt som beräknats, ändå anser oss behöva begära in yttrandena över länsindelningsutredningens betänkande och länsförvaltningsutredningens förslag. Jag sade då att vissa reformer av länsindelningen inte kan anstå, bl.a. med hänsyn till kommunblocksgränserna. Denna anpassning av länsgränserna till kommunblocksgränserna måste göras. Det kan också finnas andra önskemål som man redan nu vid en mera begränsad reform på länsindelningens område vill ha beaktade. Eftersom det under den gångna veckan inte har inträffat något som ger mig anledning ändra ståndpunkt, tycker jag inte heller att jag i dag behöver upprepa de utförligare motiveringar jag förra veckan anförde för att motivera min ståndpunkt i denna fråga.
Herr talman! Jag beklagar att statsrådet inte tycks ta mig riktigt på allvar. Jag anser denna fråga vara mycket viktig och kan försäkra statsrådet att jag tagit del av det utförliga svar som lämnades förra veckan. Vidare kan jag upplysa om att jag har haft kontakt med personer som skall utforma remissvaren och vet att de har en önskan, som jag tycker är välgrundad. Enligt deras mening borde man kunna skjuta på remisstiden när det gäller justeringarna i det stora betänkandet. Det borde finnas andra möjligheter, så att vi slapp det omfattande arbete som ett remissförfarande innebär. De justeringar det gäller är inte större än att de borde kunna ordnas utan ett särskilt omfattande remissförfarande.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat chefen för ecklesiastikdepartementet hur det av riksdagen beslutade antalet utbildningsplatser för barnmorskeelever skall kunna vidmakthållas. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Utbildningen av barnmorskor omfattar innevarande budgetår ca 175 elever varav ca 150 vid de statliga barnmorskeläroanstalterna och återstoden vid en extra kurs som hitintills varit förlagd till Danderyds sjukhus. Detta sjukhus kan ej klara ytterligare kurser då resurserna kommer att tas i anspråk för läkarutbildning. Skolöverstyrelsen utreder därför förutsättningarna för att organisera en extra kurs vid annat sjukhus med början omkring den 1 mars 1968. Jag vill vidare meddela, att Kungl. Maj:t den 30 juni 1967 uppdragit åt skolöverstyrelsen att på grundval av sjuksköterskeutredningens förslag samt yttranden över detta ytterligare utreda barnmorskeutbildningens utformning. Skolöverstyrelsen skall därvid även överväga storleken av utbildningsbehovet och förslag till lämplig lokalisering av utbildningen med hänsyn till bl.a. arbetsmarknadens behov samt behovet av och tillgången till praktikplatser. Överstyrelsens överväganden och förslag skall redovisas senast i början av januari 1968.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret. Jag konstaterar med beklagande ätt det fortfarande inte tycks vara klart var de av riksdagen beslutade nya utbildningsplatserna för barnmorskeelever skall förläggas. Jag vill alltså erinra om det beslut som fattats härvidlag, nämligen att anvisa medel för 30 nya elevplatser. Avsikten var, såvitt jag vet, att denna utbildning skulle börja den 1 september i år. Nu får jag höra att skolöverstyrelsen fortfarande arbetar med att utreda förutsättningarna för denna utbildning och att man hoppas kunna börja utbildningen omkring den 1 mars. Men någon klarhet om till vilket sjukhus eller till vilken klinik utbildningen skall förläggas har jag inte kunnat få genom svaret, och jag beklagar det. Herr statsrådet säger att skolöverstyrelsen även skall överväga storleken av utbildningsbehovet. Det är riktigt att ett sådant övervägande bör göras. Men det finns all anledning att erinra om den svårartade brist på barnmorskor som råder och som utan tvivel kommer att öka när 40-talets barnkullar nu kommer upp i fertil ålder och antalet förlossningar sålunda kan väntas öka avsevärt. Härtill kommer att sjuksköterskorna i sin grundutbildning fått väsentligt förkortade kurser i obstetrik och gynekologi, varför deras förutsättningar att kunna klara arbetsuppgifter på BB-avdelningar och gynekologavdelningar i stor utsträckning minskas. Detta leder i sin tur till att behovet av barnmorskor ytterligare ökar. Jag vill för egen del endast helt kort säga att jag ifrågasätter lämpligheten av att utbildningen för barnmorskeelever vid Danderyds sjukhus slopas. Där finns ju möjlighet att bedriva utbildning under hela året, medan den nu föreslagna läkarutbildningen, som skulle ersätta barnmorskeutbildningen vid Danderyds sjukhus, endast kan pågå under fem av årets månader. Det beslut som därvidlag fattats förefaller mig ha lett till en föga rationell ordning.
Herr talman! Jag är den förste att beklaga att det blivit nödvändigt med en förskjutning i tiden av denna extra kurs, Det beror emellertid på omständigheter som ingen myndighet kunnat råda över. Jag har däremot goda förhoppningar om att den extra kursen skall kunna komma till stånd i början av nästa år.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat chefen för ecklesiastikdepartementet om tidpunkten vid vilken utbildning av instruktionssjukgymnaster kan påbörjas. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Som svar på frågan vill jag först erinra om att dåvarande departementschefen i propositionen 1964:73 angående utbildning av arbetsterapeuter och sjukgymnaster förutsatte, att förslag om en fastare organiserad utbildning av instruktionssjukgymnaster skulle framläggas vid senare tidpunkt, om behov därav bedömdes föreligga. Behovet av ifrågavarande lärarkategori för den utökning av sjukgymnastutbildningen, som ägde rum i anledning av nämnda proposition, har tillgodosetts genom en särskild, av skolöverstyrelsen anordnad = utbildning. Denna utbildning utformades med utgångspunkt i ett av den sakkunnige för sjukgymnastutbildningen avgivet förslag. I sin anslagsframställning för budgetåret 1967/68 bedömde skolöverstyrelsen behovet av instruktionssjukgymnaster vara täckt tills vidare. Om ytterligare behov skulle uppstå, borde enligt överstyrelsen utbildningen i denna (del samordnas med utbildningen av lärare i vårdyrken i övrigt. Överstyrelsen prövar för närvarande i samråd med universitetskanslersämbetet frågan om ytterligare utbildning av lärare för sjukgymnastutbildningen bör anordnas under år 1968. Jag vill slutligen meddela, att förslag om samnordisk utbildning på området väckts inom Nordiska rådet med hänsyn bl.a. till det kvantitativt ringa behovet av = instruktionssjukgymnaster inom varje enskilt land. Kungl. Maj:t har i anledning av rekommendation från rådet utsett svenska ledamöter i en samnordisk kommitté som har att utreda förutsättningarna för sådan samnordisk utbildning.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret. Det är riktigt som statsrådet säger, att det i propositionen till 1964 års riksdag förutsattes att förslag om en fastare organiserad utbildning av instruktionssjukgymnaster skulle framläggas vid senare tidpunkt, om behov därav bedömdes föreligga. Det finns anledning att erinra om att såväl före som efter denna tidpunkt flera förslag har framlagts till en adekvat instruktionssjukgymnastutbildning utan att detta ännu har lett till något resultat. Det som vidare sägs om att behovet av en sådan utbildning har tillgodosetts genom denna särskilda, av skolöverstyrelsen anordnade utbildning vill jag bestrida. Den s.k. utbildning som nu har etablerats är ju, som herr statsrådet är väl medveten om, en nödlösning, beroende på den tidspress vilken man arbetat under, Jag hade den förhoppningen att man, när man fick mera rådrum, så snart det var möjligt skulle lägga fram förslag till en adekvat instruktionssjukgymnastutbildning. Vi bör lägga på minnet, herr talman, att förra årets riksdag behandlade denna fråga i anledning av en 4-partimotion, som väcktes i början av året, och att utskottet då fick den upplysningen att skolöverstyrelsen hade för avsikt att lägga fram förslag till en slutlig utformning av instruktionssjukgymnastutbildningen i så god tid att denna kunde påbörjas från och med höstterminen i år. Fortfarande har något sådant förslag inte presenterats, och nu får vi dessutom höra att skolöverstyrelsen anser att behovet av instruktionssjukgymnaster för närvaran de är täckt. Det stämmer inte, herr talman. Riksdagen har tydligen blivit vilseledd genom den wunderhandsupplysning som man förra året fått från skol överstyrelsen. Min fråga — det tror jag att herr statsrådet förstår — gällde inte en yt terligare korttidsutbildning för instruktionssjukgymnaster utan en fullständig utbildning. Jag har inte av svaret kunnat få någon uppfattning om huruvida och i så fall när man tänker sig att etablera en sådan utbildning. Tanken på en samordning med utbildningen av Övriga lärare i vårdyrken är god i och för sig, men det bör betonas att detta bara kan avse den pedagogiska delen och inte fördjupningen av yrkeskunskaperna. Herr statsrådets påpekande om den samnordiska undervisningen är intressant, men man kan förmoda att det kommer att ta tid att ordna en sådan; det brukar det alltid göra när flera länder är inkopplade. Vi bör dessutom komma ihåg att de övriga nordiska länderna har en väsentligt bättre grund för den vanliga sjukgymnastutbildningen än vi, I alla tre länderna är studentexamen grund, och utbildningen är treårig. I Finland har man vidare en åtta månaders — instruktionssjukgymnastutbildning. Herr talman! Jag beklagar det svar som jag har fått. Det kan enligt min mening inte tjäna som någon vägledning vid bedömningen av när vi kan emotse en instruktionssjukgymnastutbildning.
Herr talman! Denna fråga är, som fru Kristensson också säger, ganska besvärlig, och vi har inte några riktigt klara linjer. Som det antyds i svaret är skolöverstyrelsen för närvarande inte beredd att ta slutlig ställning till den diskussion som pågått och pågår om den årslånga utbildning, varom fru Kristensson erinrade. I det läget, och med anledning av vad skolöverstyrelsen säger i sina petita för nästa år, finns det ingen annan möjlighet än att avvakta myndighetens slutliga ställningstagande. Vi får alltså bedöma frågan när förslaget framläggs. Att det kommer ett förslag har skolöverstyrelsen annonserat.

Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en snar avveckling av dyrortsgraderingen av statstjänstemännens löner. Som svar på herr Gustavssons fråga vill jag framhålla följande. Den 23 november 1965 svarade jag här i kammaren på en interpellation av herr Gustavsson om dyrortsgraderingen av de statsanställdas löner. Jag erinrade då om att det enligt de riktlinjer som dragits upp i prop. 1963: 54 pågick en undersökning inom statistiska centralbyrån för att klargöra de geografiska prisskillnaderna. Jag meddelade vidare att prisundersökningens resultat skulle överlämnas till statens avtalsverk och att det som en följd av det nya kollektivavtalssystemet måste bli förhandlingsparternas sak att avgöra om eventuella geografiska prisskillnader skulle påverka lönesättningen efter den 31 december 1965. Undersökningen är färdig och dess resultat har överlämnats till avtalsverket dit den statliga förhandlingsverksamheten i löneoch anställningsfrågor nu är koncentrerad. Eftersom frågan om eventuell förändring i lönegrupperingen redan är aktualiserad i de nu inledda förhandlingarna om 1968 års löner anser jag inte att något ytterligare initiativ behövs.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Tyvärr ger det inte något som helst besked om statsrådets uppfattning i denna fråga. Däremot framgår det därav att jag tidigare har aktualiserat dyrortsfrågan i riksdagen. Anledningen till att jag har gjort det är att jag anser att detta system är godtyckligt och förlegat och därför saknar berättigande. Jag har fått skiftande svar. Tidigare sade man att utredningens resultat skulle avvaktas. När det sedan hade lagts fram och inget initiativ togs av regeringen hänvisade man till att nu var detta inte längre en riksdagsfråga utan en förhandlingsfråga mellan de avtalsslutande parterna. När sedan denna fråga förs fram från löntagarhåll vid förhandlingar vill avtalsverket inte vara med om att lösa frågan. Civilministern hänvisar till att frågan redan är aktualiserad. Vem har aktualiserat den? är det inte löntagarorganisationerna? Eller har: verkligen avtalsverket i år aktualiserat den? Min fråga var huruvida civilministern vill ta ett initiativ och min fråga står kvar: Vad gör statsrådet för att frågan skall bli löst på tillfredsställande sätt? Inför kommande avtalsförhandlingar kräver såväl LO:s statstjänarkartell som TCO:s statliga sektor att dyrortssystemet avvecklas i etapper. Vill civilministern medverka till att dessa berättigade krav tillgodoses? Denna fråga hör intimt samman med låglöneproblematiken och därför utgår jag från att civilministern har en uppfattning om hur den skall lösas, om civilministern verkligen vill lösa den.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta är mycket angelägen om att få reda på min uppfattning i denna fråga. Jag bör kanske därför säga några ord om hur det nya systemet fungerar. Man har, som jag nämner i svaret, överlämnat förhandlingsverksamheten till statens avtalsverk som företrädare för den statliga sidan i förhandlingarna. Jag kan hänvisa herr Gustavsson i Alvesta till att läsa instruktionen för statens avtalsverk. Där står i 3 §: »Det åligger verket särskilt att verka för en ändamålsenlig lönepolitik inom sitt område och därvid beakta förhållandena på arbetsmarknaden i övrigt. Verket bör i lämpliga former samarbeta med motsvarande kommunala och enskilda organ.» Enligt den gällande ordningen är det alltså i första hand avtalsverkets sak att bedöma ortsgrupperingen som en av många andra komponenter i det lönepolitiska spelet. Organisationerna tog upp detta problem redan under innevarande års fördelningsförhandlingar. Herr Gustavsson i Alvesta frågar nu vem som skall ta upp frågan om civilministern inte gör det och avtalsverket inte vill förhandla härom. Ja, herr Gustavsson, men är det något fel på den ordning, som man tillämpar, nämligen att motparten, organisationerna, för fram detta i förhandlingarna? Det är väl den riktiga ordningen för denna frågas handläggning. Det är ändå en lönefråga som det skall förhandlas om, vilket jag så många gånger tidigare påpekat. För att återknyta till årets förhandlingar vill jag deklarera att jag inte hyser någon definitiv principiell motvilja mot att ortsgrupperingen tas upp i förhandlingarna på samma sätt som andra lönefrågor. Detta torde också bevisas av att avtalsverket i våras erbjöd motparten att göra en justering av ortsgrupperingen. Man erbjöd ungefär åtta miljoner kronor att fördelas på de allra sämst ställda inom ortsgrupp 3. Detta skulle ha inneburit att spännvidden mellan ortsgrupp 3 och ortsgrupp 4 för dem som är placerade inom löneskiktet från löneklass A1 t.o.m. löneklass A 14 skulle ha minskat med ungefär 1 procent, d. v. s. från nuvarande 6 till 5 procent. Detta erbjudande avvisades av löntagarorganisationerna. Jag kan alltså för min personliga del — utan att detta skall tas såsom vare sig ett initiativ eller ett uttalande för att påverka förhandlingsparterna — mycket väl tänka mig att man i förhandlingarna kommer överens om en plan för en avveckling av exempelvis ortsgrupp 3. Det är också detta som organisationerna nu har tagit upp i förhandlingarna, d.v.s. någon form av successiv avveckling. Vi får väl nu vänta och se, herr Gustavsson, vad detta kan leda till innan herr Gustavsson, riksdagen eller jag rusar in i de förhandlingar som påbörjats och som väl även kommer att fortsätta åren framöver. Man skall vidare inte helt bortse från den instruktion, som reglerar avtalsverkets verksamhet och som jag inledningsvis citerade. Det heter i den att man skall verka för en ändamålsenlig lönepolitik inom sitt område och därvid beakta förhållandena på arbetsmarknaden i övrigt. Detta torde ändå ge en anvisning om att avtalsverket inte kan agera i ett lufttomt rum utan att ta någon hänsyn till löneförhållanden inom andra områden av näringslivet.

Herr talman! Jag är väl medveten om att riksdagen överlämnat förhandlingsverksamheten till avtalsverket. Statsrådet läste upp vissa paragrafer ur verkets instruktion, men dessa kan ändå inte medverka till att lösa den aktuella frågan, om inget initiativ tas. Jag utläste ur civilminsterns senaste replik att han nära nog ville göra gällande att denna fråga inte kan lösas med hänsyn till näringslivet i övrigt. Jag tror inte att man i detta fall skall övervältra ansvaret på näringslivet, utan det finns all anledning att lösa frågan inom det statliga området. Vidare har jag inte påstått att det skulle vara en felaktig ordning att detta spörsmål tas upp från organisationshåll. Jag ställde nämligen frågan på följande sätt: Hur skall problemet lösas om nu detta inte är någon riksdagsfråga och organisationerna har aktualiserat spörsmålet men avtalsverket inte vill ta upp det? Jag är vidare tacksam över den principiella deklaration som civilministern gjorde. Han uttalade att han inte hyser någon principiell motvilja mot att denna fråga tas upp, så att den lägsta ortsgruppen eventuellt kan avvecklas. Det är ett klarläggande till hans första uttalande, som jag ber att få tacka för.

Herr talman! Jag tycker inte att man med anledning av vad jag anförde kan göra det påståendet som herr Gustavsson i Alvesta gjorde, att här har gjorts ett försök att övervältra ansvaret på det enskilda näringslivet. Jag sade bara att man inte kan föra lönepolitik inom ett område utan att ta några som helst hänsyn till förhållandena inom andra områden — och det är något helt annat! Vidare är det fel när herr Gustavsson i Alvesta säger att avtalsverket har vägrat att ta upp frågan. Avtalsverket gjorde vid årets fördelningsförhandlingar ett erbjudande om en viss justering av lönegrupperingen. Det är väl inte att vägra att ta upp frågan, när man till och med erbjuder vissa juste ringar, låt vara att det inte gällde några större saker. Herr Gustavssons i Alvesta resonemang måste leda till att han menar att riksdagen eller regeringen skall säga åt parterna att göra så eller så. Vad blir det då kvar av den omskrutna fria förhandlingsrätten, herr Gustavsson?
Herr talman! Här har ändå den ena parten presenterat sina krav, men avtalsverket ville inte förra året gå med på de kraven. Så ligger det till, om jag rätt förstått de uttalanden som gjorts av statstjänarkartellen. Sedan är det väl så att avtalsverket sorterar under civilministern, även om det där inte kan vara fråga om någon direkt påverkan, och om jag inte har fel har det ändå förekommit tidigare att civilministern i något fall har sagt sitt ord i en avtalsförhandling.
Herr talman! Javisst, jag har sagt mitt ord vid förhandlingar, det är alldeles riktigt. Jag tyckte också att herr Gustavsson för en stund sedan sade att han mycket väl kände till det nya systemet, men så tycks inte vara fallet. I förarbetena till det nya systemet sades det nämligen uttryckligen ifrån att ekonomiska ramar och större principiella frågor skall behandlas av riksdagens lönedelegation, och jag är kontaktman mellan riksdagen och delegationen. Det är alldeles uppenbart att jag har en personlig uppfattning i de sammanhangen, och den har jag också givit till känna vid olika tillfällen. Det vore kanske också av intresse för herr Gustavsson i Alvesta att läsa igenom <konstitutionsutskottets utlåtande nr 50 som vi behandlade i går och i vilket det redovisas hur en annan part, som är involverad i förhandlingsspelet, har behandlat ortsgrupperingsfrågan. Sedan sade herr Gustavsson att avtalsverket vid årets förhandlingar sade nej — han menade väl då även civilministern — till kraven från personalorganisationerna. Menar herr Gustavsson i Alvesta att avtalsverket — och även jag då det gäller de ekonomiska ramarna o.d. — utan vidare skall gå med på alla krav som framställs? Så går det verkligen inte till vid en förhandling. Situationen var den, och det kan vara anledning att klargöra den saken eftersom dessa ting har figurerat ganska mycket i pressdebatten, att vi totalt sett hade ungefär 80 miljoner kronor att fördela på s.k. B och C-listeändringar. Men när de pengarna var förbrukade sade organisationernas representanter: Nu vill vi ha 70—380 miljoner kronor till för att justera ortsgrupperingen. Då var alltså de pengar som stod till förfogande inom de uppdragna ramarna i uppgörelsen 1966 redan förbrukade. Det var bl.a. till det kravet — alltså att man skulle gå utöver ramen med 70—980 miljoner kronor för att göra en justering av ortsgrupperingen — som jag sade nej. Sedan har detta i debatten framställts som om jag avvisat varje justering av ortsgrupperingen. Det finns ingen större anledning för mig att fortsätta denna debatt. Jag förstår bakgrunden till den och syftet med den, och det är väl bara att avvakta nästa tillfälle då herr Gustavsson i Alvesta tycker det är angeläget att återuppta diskussionen.

Herr talman!

Jag har gjort det därför att jag själv representerar ett område som ligger i den lägsta ortsgruppen. Jag rekommenderar herr civilministern att komma ned till våra bygder och ta del av opinionen; jag tror att civilministerns synpunkter på frågan då skulle bli något annorlunda. Av civilministerns senaste anförande framgår att civilministern hade sitt finger med i spelet förra gången, när det aktuella kravet avvisades. Civilministern frågade: Skall jag gå med på alla krav som reses? Nej, herr civilminister, det har jag inte sagt.

Så krävs det att frågan skall aktualiseras — då säger man nej. Det var väl så, herr civilminister, att i lönedelegationen restes kravet att frågan om dyrortsgraderingen skulle tas upp. Detta krav framfördes bl.a. av centerns representanter i lönedelegationen — det har jag läst i protokollen, som är offentliga. Av denna skrivelse, som nu föredrogs och lades till handlingarna, inhämtades, att Kungl. Maj:t beslutat, att meddelande om Sveriges handelspolitik skulle göras till riksdagen enligt 56 § riksdagsordningen, och förordnat, att meddelandet skulle framföras i första kammaren av statsrådet Wickman och i andra kammaren av statsrådet och chefen för handelsdepartementet Lange.

Herr talman! Sett från handelspolitisk synpunkt har det år som nu går mot sitt slut varit händelserikt. Det inleddes med genomförandet av den tullfria marknaden för industrivaror inom EFTA. Ett av de mål som EFTA-samarbetet tagit sikte på var därmed uppnått — tre år tidigare än vad som ursprungligen beräknats. Det fortsatte med intensifierade förhandlingar i Kennedy-ronden, vilka gav till resultat den mest omfattande överenskommelse om tullsänkningar som hittills uppnåtts. Det kom därefter att domineras av de förnyade ansträngningarna att söka få till stånd en lösning av integrationsproblemen i Västeuropa. Jämsides därmed har arbetet på att förbättra utvecklingsländernas ekonomiska och handelspolitiska läge fortgått i olika internationella organ.
Herr talman! Sett från handelspolitisk synpunkt har det år som nu går mot sitt slut varit händelserikt. Det inleddes med genomförandet av den tullfria marknaden för industrivaror inom EFTA. Ett av de mål som EFTA-samarbetet tagit sikte på var därmed uppnått — tre år tidigare än vad som ursprungligen beräknats. Det fortsatte med intensifierade förhandlingar i Kennedyronden, vilka gav till resultat den mest omfattande överenskommelse om tullsänkningar som hittills uppnåtts. Det kom därefter att domineras av de förnyade ansträngningarna att söka få till stånd en lösning av integrationsproblemen i Västeuropa. Jämsides därmed har arbetet på att förbättra utvecklingsländernas ekonomiska och handelspolitiska läge fortgått i olika internationella organ.
Det 80-tal länder som samarbetar i det allmänna handelsoch tullavtalet, GATT, svarar tillsammans för omkring fyra femtedelar av världshandeln. Den sänkning av tullarna som Kennedyförhandlingarna ledde fram till — beräknad till genomsnittligt över 35 procent på industrivarorna — innebär således ett mycket betydande framsteg för en frigörelse av handeln på världsvid basis.
Det 80-tal länder som samarbetar i det allmänna handelsoch tullavtalet, GATT, svarar tillsammans för omkring fyra femtedelar av världshandeln. Den sänkning av tullarna som Kennedyförhandlingarna ledde fram till — beräknad till genomsnittligt över 35 procent på industrivarorna — innebär således ett mycket betydande framsteg för en frigörelse av handeln på världsvid basis.
För oss i Västeuropa innebär utgången av Kennedy-ronden samtidigt lättnader i effekterna av den diskriminering som under senare år blivit alltmer kännbar genom Västeuropas uppdelning i två handelsblock. U-länderna vinner vissa fördelar på industrivaruområdet men gör i en helhetsbedömning mindre vinster än industriländerna.
För oss i Västeuropa innebär utgången av Kennedyronden samtidigt lättnader i effekterna av den diskriminering som under senare år blivit alltmer kännbar genom Västeuropas uppdelning i två handelsblock. U-länderna vinner vissa fördelar på industrivaruområdet men gör i en helhetsbedömning mindre vinster än industriländerna. En orsak till detta är att råvarorna, som oftast inte är belagda med tull, tar en mycket stor andel av deras export. Det jämförelsevis sämre utfallet för utvecklingsländernas del gör det än angelägnare att öka ansträngningarna för att främja deras exportutveckling.
En orsak till detta är att råvarorna, som oftast inte är belagda med tull, tar en mycket stor andel av deras export. Det jämförelsevis sämre utfallet för utvecklingsländernas del gör det än angelägnare att öka ansträngningarna för att främja deras exportutveckling.
Särskilt FN:s handelsoch utvecklingskonferens i New Delhi i februari och mars bör erbjuda industriländerna tillfällen till aktiva insatser. Det var inte utan svårigheter som Kennedyförhandlingarna kunde bringas till ett framgångsrikt slut. De kunde inledas först efter mycket segslitna diskussioner och omfattande tekniska utredningar. Vid flera tillfällen hotades förhandlingarna av sammanbrott.
Särskilt FN:s handelsoch utvecklingskonferens i New Delhi i februari och mars bör erbjuda industriländerna tillfällen till aktiva insatser. Det var inte utan svårigheter som Kennedy-förhandlingarna kunde bringas till ett framgångsrikt slut. De kunde inledas först efter mycket segslitna diskussioner och omfattande tekniska utredningar. Vid flera tillfällen hotades förhandlingarna av sammanbrott. Så sent som i slutet av förra året — bara drygt ett halvår innan den amerikanska förhandlingsfullmakten skulle utgå — var situationen bekymmersam. Det är ingen tvekan om att det beslut som de nordiska länderna vid den tidpunkten fattade om att gå fram gemensamt under en enda huvudförhandlare bidrog till att leda in arbetet i ett avgörande förhandlingsskede. Det var ett i många avseenden betydelsefullt politiskt beslut.
Så sent som i slutet av förra året — bara drygt ett halvår innan den amerikanska förhandlingsfullmakten skulle utgå — var situationen bekymmersam. Det är ingen tvekan om att det beslut som de nordiska länderna vid den tidpunkten fattade om att gå fram gemensamt under en enda huvudförhandlare bidrog till att leda in arbetet i ett avgörande förhandlingsskede. Det var ett i många avseenden betydelsefullt politiskt beslut. Det bars upp av en fast gemensam viljeinriktning. Resultatet av förhandlingarna visar vikten av det nordiska samarbetet och det gemensamma handelspolitiska uppträdandet. För Sveriges del innebär de uppnådda tullsänkningarna betydande fördelar. De växlar emellertid för olika länder eller länderområden och för olika branscher.
Det bars upp av en fast gemensam viljeinriktning. Resultatet av förhandlingarna visar vikten av det nordiska samarbetet och det gemensamma handelspolitiska uppträdandet. För Sveriges del innebär de uppnådda tullsänkningarna betydande fördelar. De växlar emellertid för olika län der eller länderområden och för olika branscher. Men en vägning av resultaten ger sammantaget en mycket gynnsam bild. Den uppfattningen har också kommit till uttryck från näringslivets sida, sedan man där haft möjligheter att närmare studera resultaten och kunnat skaffa sig en samlad överblick.
Men en vägning av resultaten ger sammantaget en mycket gynnsam bild. Den uppfattningen har också kommit till uttryck från näringslivets sida, sedan man där haft möjligheter att närmare studera resultaten och kunnat skaffa sig en samlad överblick.
Det är värt notera att tullsänkningarna på EEC-marknaden till betydande delar inneburit halveringar av gällande tullar på varuområden som är av särskilt intresse för oss och att bara 3 procent av den svenska exporten till EEC av sådana industrivaror som kunnat göras till föremål för tullsänkning helt undantagits.
Det är värt notera att tullsänkningarna på EEC-marknaden till betydande delar inneburit halveringar av gällande tullar på varuområden som är av särskilt intresse för oss och att bara 3 procent av den svenska exporten till EEC av sådana industrivaror som kunnat göras till föremål för tullsänkning helt undantagits. Också på den växande amerikanska marknaden kommer den svenska exporten att få betydande tullättnader liksom på andra utomeuropeiska industrimarknader. Från svensk sida har gjorts åtaganden som innebär tullsänkningar eller bindning av gällande tull eller tullfrihet för ett stort antal positioner i den svenska tulltaxan.
Också på den växande amerikanska marknaden kommer den svenska exporten att få betydande tulllättnader liksom på andra utomeuropeiska industrimarknader. Från svensk sida har gjorts åtaganden som innebär tullsänkningar eller bindning av gällande tull eller tullfrihet för ett stort antal positioner i den svenska tulltaxan.
Ställningstagandena gjordes i nära samråd med representanter för de skilda branscherna samt i viktigare fall efter föredragning för handelspolitiska rådet. Totalresultatet som redovisas i en nyligen framlagd proposition måste anses väl balanserat. Även om goda resultat uppnåtts i Kennedyronden måste vi fortsätta strävandena till en ytterligare frigörelse av världshandeln.
Ställningstagandena gjordes i nära samråd med representanter för de skilda branscherna samt i viktigare fall efter föredragning för handelspolitiska rådet. Totalresultatet som redovisas i en nyligen framlagd proposition måste anses väl balanserat. Även om goda resultat uppnåtts i Kennedy-ronden måste vi fortsätta strävandena till en ytterligare frigörelse av världshandeln.
Inom GATT, som spelar en central roll i detta sammanhang, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt sådana frågor som handeln med u-länderna, avskaffande av icke-tariffära handelshinder och handeln med jordbruksvaror. Vid det förestående GATT mötet ges redan denna månad en möjlighet att aktualisera dessa frågor.
Inom GATT, som spelar en central roll i detta sammanhang, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt sådana frågor som handeln med u-länderna, avskaffande av icke-tariffära handelshinder och handeln med jordbruksvaror. Vid det förestående GATT-mötet ges redan denna månad en möjlighet att aktualisera dessa frågor.
Ett oroande tecken för en utveckling mot en friare världshandel utgör de protektionistiska tendenser som gjort sig gällande i Förenta staterna under den senaste tiden. Dessa yttringar av protektionism har föranlett en nordisk demarsch hos den amerikanska regeringen. Också vid EFTA:s ministerrådsmöte i Lausanne uttalades oro över dessa tendenser.
Ett oroande tecken för en utveckling mot en friare världshandel utgör de protektionistiska tendenser som gjort sig gällande i Förenta staterna under den senaste tiden. Dessa yttringar av protektionism har föranlett en nordisk demarche hos den amerikanska rege ringen. Också vid EFTA:s ministerrådsmöte i Lausanne uttalades oro över dessa tendenser.
Ministrarna sade sig emellertid hysa tillit till att utvecklingen mot avskaffande av handelshinder skulle komma att vidmakthållas, så att man skulle komma i fullt åtnjutande av Kennedyrondens resultat och upprätthålla dynamiken i utvecklingen mot en ytterligare frigörelse av världshandeln till alla länders fromma.
Ministrarna sade sig emellertid hysa tillit till att utvecklingen mot avskaffande av handelshinder skulle komma att vidmakthållas så att man skulle komma i fullt åtnjutande av Kennedy-rondens resultat och upprätthålla dynamiken i utvecklingen mot en ytterligare frigörelse av världshandeln till alla länders fromma.
När riksdagen senast diskuterade de europeiska integrationsfrågorna — det var i en interpellationsdebatt den 29 maj — hade den brittiska regeringen, följd av den danska och irländska, ansökt om förhandlingar om medlemskap i EEC. Den svenska regeringen förklarade i denna debatt att den för sin del inte hade tagit slutgiltig ställning till vare sig tidpunkten eller formen för en ansökan om förhandlingar med EEC.
När riksdagen senast diskuterade de curopeiska integrationsfrågorna — det var i en interpellationsdebatt den 29 maj — hade den brittiska regeringen, följd av den danska och irländska, ansökt om förhandlingar om medlemskap i EEC. Den svenska regeringen förklarade i denna debatt att den för sin del inte hade tagit slutgiltig ställning till vare sig tidpunkten eller formen för en ansökan om förhandlingar med EEC.
Det betonades emellertid att vi önskade en så snar och nära anslutning till en europeisk stormarknad som möjligt utan att ge avkall på vår neutralitetspolitik. Regeringen betonade också att den sökte finna en handlingslinje som om fattades av riksdagens alla partier och att ett eventuellt beslut under en tidpunkt då riksdagen inte var samlad skulle föregås av överläggningar med utrikesnämnden.
Det betonades emellertid att vi önskade en så snar och nära anslutning till en europeisk stormarknad som möjligt utan att ge avkall på vår neutralitetspolitik. Regeringen betonade också att den sökte finna en handlingslinje som omfattades av riksdagens alla partier och att ett eventuellt beslut under en tidpunkt då riksdagen inte var samlad skulle föregås av överläggningar med utrikesnämnden.
Dessa skulle ha till syfte att nå samförstånd om tidpunkten för och innehållet i en svensk framställning till EEC. Vid denna tidpunkt förväntade vi oss att Norge under sommaren skulle följa de tidigare nämnda staterna med en begäran om förhandlingar med EEC om medlemskap. Några veckor senare bekräftades att Norge skulle lämna in en sådan ansökan, troligen under senare hälften av juli.
Dessa skulle ha till syfte att nå samförstånd om tidpunkten för och innehållet i en svensk framställning till EEC. Vid denna tidpunkt förväntade vi oss att Norge under sommaren skulle följa de tidigare nämnda staterna med en begäran om förhandlingar med EEC om medlemskap. Några veckor senare bekräftades att Norge skulle lämna in en sådan ansökan troligen under senare hälften av juli. I det läget fann regeringen det vara önskvärt att höra utrikesnämnden och ett sammanträde utlystes till den 7 juli.
I det läget fann regeringen det vara önskvärt att höra utrikesnämnden och ett sammanträde utlystes till den 7 juli. Vid detta sammanträde förklarade regeringen att den noga övervägt frågan om också Sverige skulle göra en framställning hos EEC om förhandlingar om en anslutning. Med hänsyn till att så många EFTA länder och särskilt — efter beslut i Norge — två nordiska länder var för sig manifesterat sin vilja att komma till förhandlingar ansåg regeringen övervägande skäl tala för att även vi borde låta höra av oss på ett mera direkt sätt än i den avsiktsdeklaration som regeringen avgav den 2 maj.
Vi hoppades därmed också kunna vinna den enighet mellan partierna som vi uppriktigt strävade efter och i riksdagen uttryckligen förklarat oss vilja ha. Någon skriftligt utformad framställning förelåg inte vid detta sammanträde. Regeringen var angelägen att innan den formulerade sin ansökan först höra utrikesnämndens uppfattning om den principiella uppläggningen i en svensk framställning.
Vi hoppades därmed också kunna vinna den enighet mellan partierna som vi uppriktigt strävade efter och i riksdagen uttryckligen förklarat oss vilja ha. Någon skriftligt utformad framställning förelåg inte vid detta sammanträde. Regeringen var angelägen att innan den formulerade sin ansökan först höra ' utrikesnämndens uppfattning om den principiella uppläggningen i en svensk framställning. Det var för regeringen självklart att en ansökan måste utformas på ett sådant sätt, att den samtidigt som den betonade vårt starka intresse av att delta i arbetet för en lösning av de ekonomiska samarbetsproblemen i Väst europa inte lämnade något tvivel på vår vilja att fullfölja neutralitetspolitiken.
Det var för regeringen självklart att en ansökan måste utformas på ett sådant sätt att den samtidigt som den betonade vårt starka intresse av att delta i arbetet för en lösning av de ekonomiska samarbetsproblemen i Västeuropa inte lämnade något tvivel på vår vilja att fullfölja neutralitetspolitiken. Regeringen erinrade om att vid tidpunkten för vår associationsansökan, 1961—1962, riksdagens partier var helt överens om de förbehåll som vi på grund av vår neutralitetspolitik ansåg oss vara tvungna att göra.
Regeringen erinrade om att vid tidpunkten för vår associationsansökan, 1961—1962, riksdagens partier var helt överens om de förbehåll som vi på grund av vår neutralitetspolitik ansåg oss vara tvungna att göra. De gällde rätten att själva ingå avtal på handelns område med tredje land, rätten att säkerställa försörjningen i händelse av avspärrning och rätt att exempelvis vid krig eller allvarliga krislägen sätta avtalet helt eller delvis ur kraft. Det förelåg också enighet om den motivering dessa förbehåll gavs i förklaringen inför ministerrådet i juli 1962.
De gällde rätten att själva ingå avtal på handelns område med tredje land, rätten att säkerställa försörjningen i händelse av avspärrning och rätt att exempelvis vid krig eller allvarliga krislägen sätta avtalet helt eller delvis ur kraft. Det förelåg också enighet om den motivering dessa förbehåll gavs i förklaringen inför ministerrådet i juli 1962.
1961—1962 fann regeringen — i ett läge där vi hade att välja mellan att låta vår ansökan gälla antingen association eller medlemskap — att en medlemskapsansökan inte kunde anses förenlig med vår neutralitetspolitik. Denna uppfattning delades av centerpartiet.
1961—1962 fann regeringen — i ett läge där vi hade att välja mellan att låta vår ansökan gälla antingen association eller medlemskap — att en medlemskapsansökan inte kunde anses förenlig med vår neutralitetspolitik. Denna uppfatt ning delades av centerpartiet. De politiska målen utgjorde starka drivkrafter vid bildandet av EEC, och i en rad auktoritativa uttalanden från EEC-håll förbands medlemskapet med ett långtgående politiskt samarbete av en art som enligt vår uppfattning inte lät sig förenas med <neutralitetspolitiken. Den schweiziska samlingsregeringen och den österrikiska koalitionsregeringen kom till samma slutsatser som den svenska regeringen.
De politiska målen utgjorde starka drivkrafter vid bildandet av EEC, och i en rad auktoritativa uttalanden från EEC håll förbands medlemskapet med ett långtgående politiskt samarbete av en art som enligt vår uppfattning inte lät sig förenas med neutralitetspolitiken. ringen kom till samma slutsatser som den svenska regeringen.
En ansökan om medlemskap i dagens läge skulle minska tilltron till viljan att konsekvent fullfölja den svenska neutralitetspolitiken, eftersom vi 1961— 1962 med hänsyn till neutraliteten begärde förhandlingar om association. Den svenska neutralitetspolitiken ligger fast. Någon förändring har inte skett.
En ansökan om medlemskap i dagens läge skulle minska tilltron till viljan att konsekvent fullfölja den svenska neutralitetspolitiken eftersom vi 1961—1962 med hänsyn till neutraliteten begärde förhandlingar om = association. Den svenska neutralitetspolitiken ligger fast. Någon förändring har inte skett. De tidigare angivna neutralitetsförbehållen måste enligt vår mening tillmätas samma vikt i dag som för fem år sedan. Det gäller såväl vid en association som vid ett medlemskap. Det har gjorts gällande att de politiska momenten i EEC-samarbetet nu mera skjutits så långt i bakgrunden att det vore möjligt även för en neutral stat att ingå som medlem i Gemenskapen.
De tidigare angivna neutralitetsförbehållen måste enligt vår mening tillmätas samma vikt i dag som för fem år sedan. Det gäller såväl vid en association som vid ett medlemskap. Det har gjorts gällande att de politiska momenten i EEC-samarbetet numera skjutits så långt i bakgrunden att det vore möjligt även för en neutral stat att ingå som medlem i Gemenskapen. Det finns emellertid inte några belägg för detta. Tvärtom har flera ledande statsmän i EEC-staterna under den senaste tiden gjort uttalanden, i vilka det politiska momentet i EEC-samarbetet starkt betonats.
Det finns emellertid inte några belägg för detta. Tvärtom har flera ledande statsmän i EEC-staterna under den senaste tiden gjort uttalanden, i vilka det politiska momentet i EEC samarbetet starkt betonats.
Mot bakgrund av faktiska händelser inom EEC — främst Luxemburg-uppgörelsen i januari i fjol, som bromsade en utveckling i överstatlig riktning — vill regeringen ändå på förhand inte utesluta möjligheten av att EEC-samarbetet tagit en något annan riktning.
Mot bakgrund av faktiska händelser inom EEC — främst Luxemburguppgörelsen i januari i fjol som bromsade en utveckling i överstatlig riktning — vill regeringen ändå på förhand inte utesluta möjligheten av att EEC-samarbetet tagit en något annan riktning. Genom att hålla formen för en svensk anslutning öppen i vår framställning till EEC ser vi en möjlighet att komma till tals och få närmare klarhet om den för oss med hänsyn till neutraliteten tänkbara anslutningsformen. Regeringens ställningstagande till förmån för en öppen ansökan fick stöd av centerpartiet.
Genom att hålla formen för en svensk anslutning öppen i vår framställning till EEC ser vi en möjlighet att komma till tals och få närmare klarhet om den för oss med hänsyn till neutraliteten tänkbara anslutningsformen. av centerpartiet. Trots den kritik som från folkpartiets sida riktades mot regeringens hållning efter utrikesnämndens sammanträde den 7 juli anslöt sig även folkpartiet vid nämndens andra sammanträde den 26 juli till regeringens linje. Skrivelsen lämnades till Gemenskapen den 28 juli, två dagar efter den norska.
Trots den kritik som från folkpartiets sida riktades mot regeringens hållning efter utrikesnämndens sammanträde den 7 juli anslöt sig även folkpartiet vid nämndens andra sammanträde den 26 juli till regeringens linje. Skrivelsen lämnades till Gemenskapen den 28 juli, två dagar efter den norska. Redan i vår associationsansökan 1961—1962 framhöll regeringen att vi från svenskt håll önskade få till stånd så omfattande, nära och varaktiga ekonomiska förbindelser med Gemenskapen som möjligt. Denna önskan är lika stark i dag som för fem år sedan. Det har uttryckligen förklarats av regeringen vid ett flertal tillfällen.
Redan i vår associationsansökan 1961—1962 framhöll regeringen att vi från svenskt håll önskade få till stånd så omfattande, nära och varaktiga ekonomiska förbindelser med Gemenskapen som möjligt. Denna önskan är lika stark i dag som för fem år sedan. Det har uttryckligen förklarats av regeringen vid ett flertal tillfällen. Vår aktivitet både inom och utom EFTA att söka ett närmande till EEC utgör påtagliga uttryck för denna vår vilja. Vi är övertygade om att vinsterna av ett nära ekonomiskt samarbete mellan länderna i vår del av världen skulle bli stora och komma alla deltagande parter till godo. Vi är sålunda beredda till ett djupgående ekonomiskt samarbete med EEC-länderna.
Vår aktivitet håde inom och utom EFTA att söka ett närmande till EEC utgör påtagliga uttryck för denna vår vilja. Vi är övertygade om att vinsterna av ett nära ekonomiskt samarbete mellan länderna i vår del av världen skulle bli stora och komma alla deltagande parter till godo. Vi är sålunda beredda till ett djupgående ekonomiskt samarbete med EEC-länderna.
Men det måste ske i former som är förenliga med vår neutralitetspolitik. Genom att nu inge en öppen ansökan fullföljer vi vår handlingslinje från 1961—1962. Sedan en månad tillbaka föreligger i form av en rapport från EEC-kommissionen i Bryssel den första officiella reaktionen på de framställningar som gjorts av Storbritannien, Irland, Danmark, Norge och Sverige.
Men det måste ske i former som är förenliga med vår neutralitetspolitik. Genom att nu inge en öppen ansökan fullföljer vi vår handlingslinje från 1961—1962. Sedan en månad tillbaka föreligger i form av en rapport från EEC-kommissionen i Bryssel den första officiella reaktionen på de framställningar som gjorts av Storbritannien, Irland, Danmark, Norge och Sverige. Denna rapport behandlas nu av ministerrådet. Den ägnades en första granskning vid rådets sammanträde i slutet av oktober. Rapporten rekommenderar fullt. medlemskap som den bäst lämpade samarbetsformen för utvecklade industriländer. Den framhåller samtidigt att medlemskap inte kan vinnas utan godtagande av de politiska målen.
Denna rapport behandlas nu av ministerrådet. Den ägnades en första granskning vid rådets sammanträde i slutet av oktober. Rapporten rekommenderar fullt medlemskap som den bäst lämpade samarbetsformen för utvecklade industriländer. Den framhåller samtidigt att medlemskap inte kan vinnas utan godtagande av de politiska målen.
Rapporten hänvisar i detta sammanhang till Romfördragets inledning som, i rapportens ord, bringats i erinran vid statsoch regeringschefsmötet i Bonn i juli 1961 och i Rom i maj 1967.
Rapporten hänvisar i detta sammanhang till Rom-fördragets inledning, som — i rapportens ord — bringats i erinran vid statsoch regeringschefsmötet i Bonn i juli 1961 och i Rom i maj 1967.
Det heter i rapporten att för Sveriges del kan medlemskap övervägas endast om förhandlingar med detta land utvisar att landet är i stånd att utan reservationer acceptera Gemenskapens politiska syften.
Det heter i rapporten att för Sveriges del kan medlemskap övervägas endast om förhandlingar med detta land utvisar att landet är i stånd att utan reservationer acceptera Gemenskapens politiska syften.
Kommissionsrapporten är ett viktigt dokument men det vore ändå förhastat att av den dra alltför bestämda slutsatser om Sveriges möjligheter att på sikt få en tillfredsställande uppgörelse med EEC. Det slutliga avgörandet i frågan om en utvidgning av Gemenskapen liksom i frågan om anslutningsformerna ligger hos ministerrådet.
Kommissionsrapporten är ett viktigt dokument men det vore ändå förhastat att av den dra alltför bestämda slutsatser om Sveriges möjligheter att på sikt få en tillfredsställande uppgörelse med EEC. Det slutliga avgörandet i frågan om en utvidgning av Gemenskapen liksom i frågan om anslutningsformerna ligger hos ministerrådet.
Vid ministerrådsmötet välkomnade den tyske utrikesministern Sveriges ansökan. Han konstaterade att den svenska neutraliteten ställer vissa problem med hänsyn till de politiska målen hos Ge menskapen. Samtidigt uttalade han förståelse för önskan att inte äventyra den nordiska industrimarknaden.
Vid ministerrådsmötet välkomnade den tyske utrikesministern Sveriges ansökan. Han konstaterade att den svenska neutraliteten ställer vissa problem med hänsyn till de politiska målen hos Gemenskapen. Samtidigt uttalade han förståelse för önskan att inte äventyra den nordiska industrimarknaden.
Mot denna bakgrund förordade den tyske utrikesministern att klarläggande kontakter skulle tas mellan kommissionen och Sverige. Regeringen vill uttala sin uppskattning av det tyska intresset för Sveriges framtida förbindelser med EEC. Vi vet ännu inte om EEC:s ministerråd är berett att ta upp de förhandlingar som begärts av tidigare i detta anförande angivna länder.
Mot denna bakgrund förordade den tyske utrikesministern att klarläggande kontakter skulle tas mellan kommissionen och Sverige. Regeringen vill uttala sin uppskattning av det tyska intresset för Sveriges framtida förbindelser med EEC. Vi vet ännu inte om EEC:s ministerråd är berett att ta upp de förhandlingar som begärts av tidigare i detta anförande angivna länder. Den svenska regeringen kommer att fullfölja den kurs den intagit i integrationsfrågan. Vi kommer att fortsätta ansträngningarna att finna en lösning på problemen. Vi önskar en så bred lösning som möjligt.
Den svenska regeringen kommer att fullfölja den kurs den intagit i integrationsfrågan. Vi kommer att fortsätta ansträngningarna att finna en lösning på problemen. Vi önskar en så bred lösning som möjligt. Det vore djupt olyckligt om dessa problem skulle angripas på ett sådant sätt, att det försvårade eller omöjliggjorde en utveckling av de framsteg som redan gjorts inom existerande sammanslutningar och inom bestämda regioner.
Det vore djupt olyckligt om dessa problem skulle angripas på ett sådant sätt att det försvårade eller omöjliggjorde en utveckling av de framsteg som redan gjorts inom existerande sammanslutningar och inom bestämda regioner.
Det är därför av vikt att samarbetet inom EFTA liksom det särskilda nordiska samarbetet fortgår parallellt med ansträngningarna att skapa en enhetlig västeuropeisk marknad. Integrationsfrågan behandlades inom EFTA senast vid det ministerrådsmöte som hölls i slutet av förra månaden.
Det är därför av vikt att samarbetet inom EFTA liksom det särskilda nordiska samarbetet fortgår parallellt med ansträngningarna att skapa en enhetlig västeuropeisk marknad. Integrationsfrågan behandlades inom EFTA senast vid det ministerrådsmöte som hölls i slutet av förra månaden. Några bestämda slutsatser beträffande möjligheterna att uppnå snara förhandlingslösningar med EEC kom inte till uttryck. Däremot betonade samtliga ministrar vikten av att samarbetet inom EFTA fortsätter. Ministrarna framhöll sitt starka intresse av att den fria marknad som skapats inom associationen under de gångna sju åren säkerställes inom en utvidgad europeisk gemenskap.
Några bestämda slutsatser beträffande möjligheterna att uppnå snara förhandlingslösningar med EEC kom inte till uttryck. Däremot betonade samtliga ministrar vikten av att samarbetet inom EFTA fortsätter. Ministrarna framhöll sitt starka intresse av att den fria marknad som skapats inom associationen under de gångna sju åren säkerställes inom en utvidgad europeisk gemenskap. De underströk också betydelsen av ingående konsultationer mellan sina regeringar i alla frågor som rör den europeiska integrationen. Vårt intresse av att stärka det nordiska samarbetet behöver inte ytterli gare understrykas.
De underströk också betydelsen av ingående konsultationer mellan sina regeringar i alla frågor som rör den europeiska integrationen. Vårt intresse av att stärka det nordiska samarbetet behöver inte ytterligare understrykas.
Det utbyte av utredningsmaterial i integrationsfrågan som pågått under året har visat sig värdefullt och vi har från svensk sida föreslagit en gemensam genomgång av det samlade materialet. Vi är intresserade av att hålla en nära och fortlöpande kontakt med de nordiska grannländerna i denna utredningsverksamhet som utgör ett led i försöken att nå en anknytning till den gemensamma marknaden.
Det utbyte av utredningsmaterial i integrationsfrågan som pågått under året har visat sig värdefullt och vi har från svensk sida föreslagit en gemensam genomgång av det samlade materialet. Vi är intresserade av att hålla en nära och fortlöpande kontakt med de nordiska grannländerna i denna utredningsverksamhet som utgör ett led i försöken att nå en anknytning till den gemensamma marknaden.
Inte minst med hänsyn till den gemensamma önskan att bevara den tullfria nordiska marknaden borde ett intimt samarbete på detta område ligga i alla de nordiska ländernas intresse.
Inte minst med hänsyn till den gemensamma Önskan att bevara den tullfria nordiska marknaden borde ett intimt samarbete på detta område ligga i alla de nordiska ländernas intresse.

Herr talman! Det är bra att vi nu får tillfälle att fortsätta den debatt som började för några månader sedan, när Storbritannien, följt av den svenska regeringens uttryckligen uttalade tillfredsställelse och välgångsönskan, gjorde sin framställning nr 2 om förhandlingar i syfte att nå medlemskap i EEC. Danmark kom snabbt efter, liksom sedan Norge, med liknande framställningar. En debatt om vår egen ansökan till EEC och de förhållanden som legat bakom regeringens ställningstagande är viktig. Ännu viktigare är det att diskutera vilken utformning av den svenska politiken framöver i förhållande till EFTA och EEC som kan vara bäst ägnad att skapa de största möjligheterna för en god ekonomisk utveckling här hemma och därmed större utsikter för oss såväl att trygga sysselsättningen och lösa våra egna bristproblem som att kraftigt höja våra insatser för utvecklingsländerna. Samtidigt är det min uppfattning att det vore oklokt om vi förde denna diskussion på ett sådant sätt, att vi bidrog till att ge den allmänna opinionen intrycket att praktiskt taget inga andra eventualiteter vore att räkna med än att förhandlingar mellan EEC och de om anslutning hemställande staterna snabbt skulle börja och inom ett eller annat år leda till ett avgörande skede. Jag hör inte till dem som anser en sådan utveckling särskilt sannolik — tyvärr, vill jag gärna tillägga — och jag skall strax söka ange några skäl för denna bedömning. Jag skall dock först göra några reflexioner som berör ett par aspekter på den ekonomiska utvecklingen i världen över huvud taget. Det kan vara av intresse att notera att år 1950 80 procent av Sveriges export gick till Europa och Nordamerika mot 20 procent till Afrika, Asien, Latinamerika och Oceanien; det är ju inom de senare områdena utvecklingsländerna befinner sig. I fjol hade Europa och Nordamerika ökat sin andel av vår export till 88 procent, medan andelen för de övriga världsdelarna minskat till 12 procent. På importsidan är bilden nästan densamma. Jag tror att denna utveckling är ganska allmän för de industrialiserade och mera välbärgade länderna. U-ländernas andel av hela världsexporten har sålunda sjunkit från ungefär 30 procent år 1948 till något mindre än 20 procent förra året. En närliggande förklaring till detta förlopp är naturligtvis att den ekonomiska framstegstakten har varit så mycket högre i i-länderna än i u-länderna. I-ländernas insatser under dessa år har varit helt otillräckliga för att få i gång en ekonomisk utveckling i u-länderna och en upplysning om familjeplaneringens betydelse, som tillsammans kunnat åstadkomma någonting som åtminstone liknat en parallell framstegstakt i de båda grupperna av länder. Det har lett till att gapet mellan i-länder och u-länder faktiskt har ökat. Det kan finnas skäl, tycker jag, att kort ange ett par av orsakerna till denna ytterst ogynnsamma utveckling som måste vara ägnad att stegra bitterheten 1 u-länderna. Professor Hegeland har påpekat för en tid sedan, att skuldkostnaderna för räntor och amorteringar på redan erhållna lån för närvarande i genomsnitt för u-länderna uppgår till omkring 13 procent av deras exportinkomster. För en del av de länderna ligger siffran mycket högre och några är i det läget att deras kostnader för redan erhållna lån är högre än värdet av de nya lån som de nu kan erhålla. Det är ganska mycket vulgärpropaganda som har bedrivits i dessa avseenden. — Det är t.ex. klart att kapital som investeras av enskilda i-länders företag i syfte att bygga upp en kommersiell produktion i u-länderna — som också bidrar till att höja framstegstakten där — måste förräntas och amorteras på ett skäligt sätt. Man kan emellertid fråga sig, om villkoren för de lån som Världsbanken ger tar tillräcklig hänsyn till den situation som u-länderna befinner sig i. De betingar en ränta av ungefär 6 procent och en amorteringstid av cirka 20 år och de ges mest till mottagarländernas regeringar. Man kan också fråga sig, om inte i-länderna kan bära en större del än för närvarande av räntekostnaderna för de omfattande exportkrediter som uländerna får. Det enklaste sättet att förbättra u-ländernas finansiella situation är kanske att starkt öka kapaciteten hos den internationella utvecklingsfonden IDA. Denna fond lämnar ju lån på mycket fördelaktiga villkor. Det kräver naturligtvis ökade kapitalinsatser från i-ländernas sida till IDA. Det är ett av de få områden där Sverige visat vägen när det gäller u-landsbiståndet, och det bör vi fortsätta med. Under alla förhållanden måste nya ansträngningar göras att uppnå en allmän lättnad, bl.a. en utsträckning i tiden av de förpliktelser som u-ländernas växande skuldbörda gentemot i-länderna för med sig. En annan orsak till den för u-länderna ogynnsamma utvecklingen är naturligtvis försämringen av förhållandet mellan de priser som de får för sin ex port — i stor utsträckning råvaror — och vad de måste betala för sin import — i dominerande grad kapital varor och färdigprodukter i övrigt. Ett närbesläktat problem för en del u-länder är att naturprodukter, såsom gummi, i stigande grad ersatts med av i-länderna producerade syntetiska varor. Det har också bidragit till en försämring av u-ländernas exportinkomster. Ett avtal om stabilisering av de råvarupriser som i första hand är av betydelse för u-länderna, kombinerat med en beredskap hos i-länderna till någon kompensatorisk finansiering, har i denna kammare vid flera tillfällen angivits som ett betydelsefullt mål, mest energiskt av Bertil Ohlin. Det förefaller mig som om ett sådant avtal måste som ett komplement ha särskilda satsningar från i-ländernas sida på resurser som kan medge att buffertlager av tillräcklig storleksordning upprättas i prisstabiliserande syfte på särskilt känsliga produkter. I vår tid är det orimligt att t.ex. hela folk med nyvunnen självständighet skall riskera att få sina möjligheter till framsteg för kanske många år helt spolierade genom häftiga prisfall, exempelvis på varor som gummi, kakao och socker. Kostnaderna för lagring av den typ som jag här antyder måste emellertid naturligtvis vara ett tillskott till, och inte inkräkta på, andra viktiga program för u-landsstödet. I detta sammanhang skulle jag gärna vilja uttrycka min tillfredsställelse med att det socialdemokratiska partiet efter många om och men är berett att låta den svenska regeringen inrätta ett försäkringssystem med statliga garantier mot politiska risker till svenska företag som vill starta verksamhet i u-länderna. I det fallet har vi sannerligen inte varit några föregångare! Vi har emellertid alltså nu att vänta — det utgår jag från och vill gärna fråga regeringsbänken om det — att vi får förslag till nästa års riksdag om detta från regeringen. En av anledningarna till den ogynnsamma utvecklingen för u-länderna i fråga om världshandeln är naturligtvis att industrialiseringen i de länderna har gått trögt. I många, för att inte säga den stora majoriteten av dem, inser man det klart och vill gärna att dotterföretag till i-landsfirmor skall etablera sig där. Den befängda inställningen att det är bättre att misären fortsätter i ett u-land än att den något lättar även genom etablering av s.k. kapitalistiska företag, en inställning som ju är högsta mode bland en del socialistiska kretsar här hemma, den inställningen har de människor det gäller mycket liten förståelse för. Jag skulle också i detta sammanhang vilja säga ett par ord om Portugal. Portugal är vad nationalinkomsten per invånare beträffar närmast ett u-land. Den är ungefär en sjättedel av Sveriges. Den är lägre än i länder som Cypern och Mexiko och på ungefär samma nivå som t.ex. Albanien, Kuba och Costa Rica. Samtidigt anser sig Portugal ha råd med att år efter år fortsätta ett grymt kolonialkrig i Afrika. Detta är den position som en nu åldrande diktator lett Portugal till. Så länge dessa förhållanden består måste jag med djup olust betrakta etableringen av svenska företag i Portugal. Jag tror också att det vore kortsynt att se de politiska förhållandena i Portugal som stabila på något längre sikt. Och för politiska risker i det landet finns inte och kommer inte under den nuvarande regimen där att finnas några svenska garantier. Om jag återvänder till de egentliga u-landsproblemen har jag nämnt dem därför — som också säges i regeringsdeklarationen — att om några månader öppnas Förenta Nationernas andra världshandelskonferens med Indien som värdland. Sveriges möjligheter att bidra till väsentliga resultat på denna konferens är naturligtvis begränsade. Jag vill emellertid försäkra den nuvarande regeringen om allt stöd från vår sida inom folkpartiet i den mån den, som jag hoppas, vill engagera sig för en aktiv politik på hela detta område som berör betydelsen för u-länderna av en god utveckling av deras handel och av finansieringen av det kapital som krävs för deras uppbyggnad till ekonomier med en dynamisk livskraft. Och jag hoppas i min tur på samma stöd från den nuvarande regeringens sida till en ny regering när den själv blir opposition. U-ländernas eftersläpning i den ekonomiska utvecklingen är således ett mörkt inslag i världsbilden. Ett annat som vi får hoppas är mer lättbemästrat är de protektionistiska stämningar som framträtt i Förenta staterna. De har också tagit sig uttryck i framstötar från inflytelserika kretsar i den amerikanska kongressen i syfte att få till stånd begränsningar av importen till Förenta staterna. I mer än 30 års tid, alltsedan Cordell Hulls dagar, har det varit Förenta staternas politik att reducera handelshindren i världen och riva ned sina egna barriärer under förutsättning att deras mera betydande handelspartners gjorde detsamma. Den senaste fasen i den utvecklingen inleddes ju med president Kennedys initiativ för en stor och världsvid reduktion av tullarna, ett initiativ som gav synnerligen betydelsefulla resultat för några månader sedan. Vi delar naturligtvis alla regeringens tillfredsställelse över detta. Men allvaret i de protektionistiska förslag, som för första gången på nära 40 år nu uppträder med avsevärd styrka bakom sig i den amerikanska politiken, framgår kanske bäst av de ord som utrikesminister Rusk för ett par veckor sedan använde inför den amerikanska senatens finanskommitté. De här förslagen, sade Rusk, skulle om de genomfördes inte bara förstöra de framsteg som Kennedyronden inneburit utan även betyda en omkastning av en sedan länge fullföljd huvudlinje i den amerikanska handelspolitiken. Och han till lade: »Alla våra handelspartners skulle med rätta tolka ett genomförande av dessa förslag som en fundamental förändring i denna politik, en förändring till en protektionistisk ordning.» Det är alarmerande ord. Men med desto större tillfredsställelse finns det anledning att hälsa den utomordentliga kraft, varmed den amerikanska regeringen, bl.a. genom utrikesminister Rusks tillkännagivande som jag nu åberopat, slagit tillbaka mot dessa attacker. »Den amerikanska regeringen», sade han, »vill inte vara med om en reträtt till protektionism, därför att något sådant skulle verka försvagande på vår egen ekonomi, skada möjligheter att lösa vårt sysselsättningsproblem i stället för att öka dem, stegra inflationspressen och underminera vår utrikespolitik genom att uppamma fientligheter och motsättningar när vi behöver fred och samarbete.» Det är klart språk. För vår del kan vi bara varmt hoppas att den amerikanska regeringen skall ha fullständig framgång i sin strid mot de protektionistiska krafterna. Motsatsen skulle innebära en ytterligare förstärkning av de antiamerikanska tendenserna i Europa, en uppmuntran till dem som medvetet eller kortsynt vill slita sönder banden mellan Europa och Förenta staterna utan att bry sig om eller inse de oöverskådliga konsekvenserna därav för demokratins framtid i vår världsdel och i världen över huvud taget. Det är bra att de nordiska regeringarna genom sin demarsch i Washington liksom många andra regeringar har givit uttryck för sitt stöd åt den amerikanska regeringens hållning i denna fråga. Om jag nu får komma till dagens huvudämne skulle jag först vilja ställa frågan: Varför bromsar Frankrike, som det uppenbarligen gör, ett brittiskt medlemskap i EEC? Från en del synpunkter kan denna franska inställning te sig paradoxal. Jag tror att många här i landet upp fattar den franska politiken så, att den som ett av sina huvudsyften har haft att hävda Europas position som en självständig tredje kraft i förhållande till såväl Förenta staterna som Sovjetunionen. I andra sammanhang har jag försökt förklara varför jag inte tror att resonemang av den typen är realistiska. Jag skall inte nu upprepa den argumentationen; jag vill endast framhålla att graden av realism naturligtvis ökar om Storbritannien ingår som en av de stater som skulle bilda en sådan tredje kraft. Jag skall nämna ett par exempel som skäl härför. En sådan anledning är, som EEC kommissionen konstaterar i sitt utlåtande över den brittiska hemställan om medlemskap, att Storbritannien på kärnenergiområdet, vetenskapligt och industriellt, skulle tillföra Gemenskapen re Surser av samma storleksordning som De sex tillsammans för närvarande förfogar över och att ett brittiskt inträde alltså skulle medföra en fördubbling på detta område. När det gäller teknologi, forskning och utveckling över huvud taget, har den starka brittiska ställningen redan framgått av ett utlåtande till Europarådet med medlemmen av denna kammare, herr Sven Gustafson i Göteborg, som rapportör. Där visas att den brittiska satsningen såväl i fråga om antalet engagerade vetenskapsmän, ingenjörer och tekniker samt utläggen för inom forskning och utveckling sysselsatta personer som i fråga om andelen av hela nationalprodukten för denna satsning är långt starkare än både Västtysklands och Frankrikes satsning. Det bekräftas nu av EEC-kommissionens utlåtande. En annan anledning för Frankrike att med tillfredsställelse hälsa en utvidgning av EEC till att omfatta inte bara Storbritannien utan även de skandinaviska länderna skulle kunna vara att därigenom en från ekonomiska gränser befriad marknad skulle uppstå som beträffande köpkraft var mera jämför bar med den amerikanska än vad EEC och EFTA var för sig i dag är. Därigenom skulle också möjligheterna öka för EEC och EFTA-staterna att tillvarata stordriftens fördelar. De medelstora och mindre företagens utsikter att genom specialisering och en på specialisering inriktad kapitalutrustning höja sin effektivitet skulle också förbättras. Det är inte så stora skillnader mellan företagsstrukturerna i Förenta staterna och i Europa. Skillnaderna är, schematiskt uttryckt, att de verkligt stora amerikanska företagen är mycket större än de europeiska storföretagen och att de medelstora och mindre amerikanska företagen, även om de inte är större än sina europeiska motsvarigheter, är mera specialiserade och har en bättre kapitalutrustning. Kanske kan jag få inskjuta att ett företags storlek inte är någon mätare på dess effektivitet — mycket beror naturligtvis på produktionens art. Men lika klart är det att för en marknads möjligheter att främja en rationell arbetsfördelning och teknisk utveckling inom olika näringar och företag är marknadens storlek, mätt i köpkraft, av utomordentlig betydelse. Den svenska folkförsörjningens möjligheter att dra fördel av dessa förhållanden har naturligtvis växt mycket när vår nationella marknad med en nationalinkomst på cirka 115 miljarder kronor genom EFTA:s tillkomst blivit en marknad med en köpkraft av ungefär 900 miljarder kronor. Motsvarande fördelar har naturligtvis uppstått också för de andra EFTA-staterna. Men EEC marknadens köpkraft är någonting på mellan 1600 och 1700 miljarder kronor. Och den amerikanska marknaden mellan 3800 och 4000 miljarder kronor. Trots detta står den franska presidenten emellertid av allt att döma fast vid sitt motstånd mot ett brittiskt medlemskap.

Det kan förefalla vara — och är det också enligt min mening — ett ganska egendomligt utslag av en politik som gärna vill framhålla Europa som en självständig tredje kraft. Inte desto mindre synes detta i dag vara innebörden av den franska politiken. Det är därför antagligt, herr talman, att vi har att räkna med en långvarig dragkamp, innan det blir klart om Storbritannien når medlemskap med EEC. Vad gör då den svenska regeringen? Gör den i det uttalande som nu föreligger ett verkligt försök till analys av situationen? Pekar den på olika saker som kan göras eller förberedas, medan dragkampen mellan de franska och brittiska regeringarna pågår? Eller pekar den på alternativ, som det kan bli nödvändigt att välja mellan, om slutresultatet av denna dragkamp blir att Storbritannien inte får något medlemskap? Diskuterar den möjligheterna för Danmark, Norge och Sverige att — samtidigt som Finlands intressen beaktas — vinna medlemskap i EEC, även om Storbritannien kommer att stå utanför? Ventilerar den vad som eventuellt skulle kunna göras för att förvandla EFTA från att vara i stort sett blott ett frihandelsområde till att bli en organisation t.ex. för att främja en gemensam industripolitik över gränserna med förstärkt internationell slagkraft som följd? Det är någonting som man nu börjat gripa sig an med inom EEC. Nämner regeringen tankarna på möjligheterna att vidga EFTA österut, t.ex. till länder som Jugoslavien och Israel, eller västerut, t.ex. till Irland eller t.o.m. bortom de stora haven? Försöker man något närmare analysera EEC-kommissionens rapport? Nej, man gör inte så mycket av allt detta. I stället ägnar regeringen en stor del av sitt uttalande åt en fortsättning på den debatt som fördes i somras med anledning av ett olyckligt uttalande av handelsminister Lange. Jag skulle därför vilja fastslå följande. 1961—1962 ingav regeringen en ansökan till EEC om associering med Gemenskapen under förutsättningar som tillgodosåg den svenska neutralitetspolitiken. Alltjämt gäller naturligtvis, att den svenska neutralitetspolitiken ligger fast, och handelsministern och andra regeringsledamöter har ofta uttalat sin tillfredsställelse över den totala enigheten härom mellan de demokratiska partierna. Handelsministern har därför också gjort alldeles rätt när han även utomlands förklarat, att detta självfallet också gäller om det blir en ny regering i Sverige. Hade han sagt någonting annat, skulle han ha gjort vårt land en stor otjänst. I riksdagsdebatten i maj och även vid utrikesnämndens sammanträde den 7 juli deklarerade regeringen, att den ville hålla formen för en svensk anslutning — associering eller medlemskap — öppen. Regeringen intog alltså glädjande nog inte ståndpunkten, att vi helt enkelt endast skulle vidhålla den associeringsansökan som ingavs för fem år sedan. Detta kan rimligen inte tolkas på något annat sätt än att regeringen i somras ansåg, att det kunde finnas möjligheter att gå utöver associationen, d.v.s. att uppnå medlemskap med bevarad neutralitetspolitik. Detta påpekades också, inte minst från centerpartiets sida. För min del förklarade jag då, att när det förhöll sig så, borde den svenska regeringen inte hesitera för att säga rent ut, att man föredrog ett medlemskap, om detta kunde förenas med neutralitetspolitikens villkor såsom vi själva tolkade dessa villkor. Det var regeringen inte benägen att göra, vilket jag beklagade och fortfarande beklagar. Det som i början av juli väckte mest förvåning här hemma — och en betydande förvåning utomlands, inte minst i Danmark och Norge — var emellertid ett uttalande som <:handelsminister Lange gjorde på en presskonferens den 7 juli och som han också använde i utrikesnämnden samma dag. Handelsministern sade då, att om han av EEC bleve tillfrågad om vad vi menade med en ansökan från Sveriges sida som alltså skulle lämna spörsmålet om medlemskap eller associering öppen, så måste han svara: »Associering.» Det är klart att vi efter ett så till den grad klumpigt uttalande måste fråga oss vad regeringen egentligen menade. Hur kunde frågan om den svenska anslutningsformen hållas öppen, om man omedelbart på en framställd fråga ämnade svara att vi avsåg associering? Om det var regeringens politik, varför vidhöll den då inte bara sin tidigare associeringsansökan? Inte ens en regering under herr Erlanders ledning med stor övning i slingringar av olika slag kan väl vara både öppen och sluten på en gång? Vid det andra sammanträdet med utrikesnämnden i slutet av juli uppnåddes vissa, men inte tillräckliga, förbättringar i den av regeringen framlagda texten till ansökan till EEC. Dessutom uppnåddes att regeringen skulle låta Sveriges ambassadör vid EEC i en förklaring i samband med överlämnandet av ansökan säga, att den svenska regeringen icke ville utesluta någon form för ett djupgående ekonomiskt samarbete med EEC-länderna. Det måste i och för sig betecknas som en dementi av handelsministerns olyckliga uttalande den 7 juli. Jag anhöll emellertid, i överensstämmelse med min inställning tre veckor tidigare, att man skulle använda ett mer positivt uttryckssätt än »ej utesluta». Herr Hedlund hade samma mening. Från centerpartiets sida ut talades att det låg i sakens natur att innebörden av regeringens ståndpunkt var att förhandlingar i första hand skulle syfta till att klarlägga om medlemskap var förenligt med vår utrikespolitik. För min del gav jag både då och efteråt uttryck för uppfattningen att regeringens slutliga ställningstagande ändå var ett icke obetydligt framsteg i jämförelse med vad som utspelades den 7 juli men att handläggningen sannerligen inte gav prov på något mästerskap och att vår positiva önskan att nå ett medlemskap på villkor att neutralitetspolitiken inte rubbades borde ha kommit till klarare uttryck. Detta är händelseförloppet som jag sett det. Jag är glad över att vi i slutet av juli kom närmare varandra i ståndpunkter än vad vi efter herr Langes agerande var i början av månaden. Detta betyder naturligtvis inte att vi har lagt ned vår talan beträffande bristerna i regeringens handläggning eller beträffande de dokument som regeringen slutligen utformade — låt vara att de blev något bättre än vad vi ett tag vågade hoppas. Jag har för min del aldrig förstått varför regeringen verkar så generad över och rädd för att den till sist intog en mer förnuftig hållning än herr Lange gjorde den 7 juli. Denna undran förstärks och övergår i oro inför det regeringsuttalande som nu föreligger. När vi nu fick denna debatt var det min livliga förhoppning att regeringen skulle begagna tillfället till att undanröja så mycket som möjligt av den oklarhet beträffande Sveriges verkliga intentioner som tydligen finns även på framstående håll i EEC-kretsar. Men det har regeringen inte gjort; snarare tvärtom. Den nu föreliggande deklarationen är såvitt jag kan finna ett mer oklart dokument än kombinationen av ansökningshandling och ambassadörsuttalande i somras. Vad menas t.ex., herr handelsminister, med formuleringen »genom att nu inge en öppen ansökan fullföljer vi vår handlingslinje från 1961—1962»? Betyder ordet »fullfölier» att regeringen i själva verket står kvar på associationslinjen, fastän den inte vill tala om det? Eller skall »fullfölja» på något sätt tolkas som »utvidga» så att regeringen fortfarande räknar med möjligheterna för ett medlemskap, om nu neutralitetspolitiken tryggas, men heller inte vill tala om det? Vilken verksamhet bedriver egentligen regeringen för att söka skingra dimmorna kring sin EEC-politik inför EEC länderna? Jag har en känsla av att handelsministern behöver hjälp med denna verksamhet från annat håll inom regeringen. Men jag tror också, att hjälpen måste sökas på rätt håll inom regeringen, som uppenbarligen är splittrad i detta avseende. Var håller utrikesministern hus i detta sammanhang? Jag kanske kan få tillåta mig att här säga, att den nästan fullständiga passivitet som <karakteriserat utrikesministerns uppträdande i dessa frågor har för mig varit en besvikelse.

Vi har inte märkt något som kunnat berättiga sådana förhoppningar. Får jag i detta sammanhang beröra spörsmålet om informationen till riksdagen och till allmänheten och om riksdagens medverkan i behandlingen av dessa allvarliga angelägenheter över huvud taget. Utrikesnämndens ledamöter har de senaste veckorna fått tillgång till en betydande del av redan företagna utredningar. Men det är inte tillräckligt. även riksdagen bör kopplas mer direkt in på frågorna. Vi vill därför, herr talman, från folkpartiets sida förorda att parlamentariska beredningar tillsätts för de stora delproblem som berör de europeiska marknadsfrågorna och vår ställning till dem. Det gäller t.ex. vad vi behöver hävda för att säkra vår neutralitetspolitik. Det gäller skattepolitik, socialpolitik, arbetsmarknadspolitik, näringspolitik, lokaliseringspolitik o.s.v. I beredningarna bör naturligtvis ingå företrädare för arbetsmarknadsorganisationerna och näringslivets organisationer, när det gäller frågor inom deras ansvarsområde. Jag efterlyser regeringens inställning till beredningar av detta slag. Herr Ohlin kommer om en stund att tala bl.a. om alternativa handlingslinjer. Jag skall därför här avslutningsvis bara helt kort beröra ett par aspekter. Det har då och då skymtat fram den meningen hos, tror jag, mycket begränsade kretsar här i landet att vi skulle kunna klara oss bra, även om vi bleve lämnade utanför EEC, medan Storbritannien, Norge och Danmark ginge dit. Vi skulle kunna klara oss bra genom ökad handel österut och på u-länderna. En sådan uppfattning bortser ju för det första helt från den oerhörda betydelse som den utvidgade internordiska handeln har fått för alla de nordiska länderna. Norge och Danmark tar, bara de, nu ungefär 20 procent av vår export. Lägger man, för det andra, till Storbritannien blir siffran cirka en tredjedel. Vi kan lätt föreställa oss konsekvenserna för denna handel, om vi finge en tullmur i Öresund och längs Kölen i stället för den tullfrihet som vi nu har. Östeuropa tar föga mer än 4 procent av vår totala export. Det är ett önskemål, som jag underströk starkt från början, att öka vår handel med u-länderna under för dem mer gynnsamma villkor än de nuvarande. Men det, liksom att arbeta upp vidgade handelsförbindelser med öststaterna — som också är ett framträdande önskemål — kommer att ta en lång tid. De svenska löntagarna och det svenska näringslivet kommer därför, om ett så olyckligt alternativ som brittiskt-norskt-danskt inträde med Sverige utanför materialiseras, att få uppleva en bister tid. Jag måste säga att ett perspektiv med Sverige utanför ett allt vidare samarbete i Europa, inte bara ekonomiskt utan även, vilket jag tror i rätt hög grad blir fallet, kulturellt i vidare mening, ter sig för mig närmast tragiskt. Vi kan komma att tvingas till ett sådant offer för att hävda vår neutralitetspolitik. Men det är sannerligen inte ett pris som vi vill betala på grund av oskicklighet i handläggningen av den svenska politiken. Jag skulle vidare vilja understryka tre aspekter på Nordens ställning, nämligen för det första naturligtvis, vilket sker också i regeringsdeklarationen, vikten av att den tullfria nordiska marknaden bevaras. Det finns anledning att uppmärksamma, att EEC-kommissionen visserligen använder det i regeringsdeklarationen angivna uttryckssättet, som handelsministern citerade, nämligen, att Sveriges medlemskap endast borde övervägas för så vitt förhandlingar visar, att Sverige är i stånd att acceptera Gemenskapens politiska syften. Kommissionen tillägger dock omedelbart att den »emellertid är medveten om det faktum att i händelse av en negativ utgång» — för Sveriges del alltså — »enheten av den nordiska marknad som förverkligats inom ramen för EFTA skulle kunna komma att ifrågasättas». Detta kommissionens tillägg har av någon anledning icke influtit i regeringsdeklarationen, trots att det står i omedelbart sammanhang med det uttalande som citerades. Det kan mycket väl vara möjligt att se kommissionens tillägg som en uppmjukning av det föregående uttalandet. För det andra: Vad menas med att acceptera Gemenskapens politiska syften? Såvitt jag förstår menas därmed ett närmande av medlemmarnas ekonomiska politik, av deras skattepolitik, av deras socialpolitik, väl att märka mot den högsta inom Gemenskapen förekommande nivån, och andra angelägenheter som hör till det som kallats en europeisk inrikespolitik. Dessa syften borde inte behöva bereda oss stort besvär, sett ur neutralitetspolitikens synvinkel. Det är, som jag fattat det, också enligt regeringens mening uteslutande denna neutralitetspolitiks krav som för vår del medför problem. Jag vet att det även finns andra intentioner inom ramen för EEC, men det har ju uppmärksammats, att om det är någonting som den franske presidenten tycker sämre om än ett brittiskt medlemskap förefaller det vara en utveckling av EEC i federalistisk riktning. Vi skall nog också i detta sammanhang ha klart för oss att Finlands handlingsfrihet är mer begränsad än vår egen. Det är i hög grad angeläget att vi söker finna lösningar, som tillåter Finland att upprätthålla och vidga den gemenskap på olika områden det redan uppnått genom EFTA. Men jag tror inte att vi tjänar detta syfte genom att försöka blunda för de olikheter i fråga om förutsättningar som trots allt finns de nordiska länderna emellan. Till sist: Det finns också en opinion i Sverige som hyser uppfattningen att, ifall det ännu en gång blir ett definitivt nej till Storbritannien, så skall, som en del företrädare för denna opinion säger, Norden söka sin egen väg till medlemskap i EEC. Det är sannolikt att de egentligen menar Danmark, Norge och Sverige. Att Finland skulle kunna göra detsamma förefaller mig inte mycket sannolikt. Varför då tala om Norden när man menar endast tre av dess länder? Och varför tala i bestämda kategorier om denna utväg innan man ingående prövat dess kvalitéer i jämförelse med alternativa vägar? Vi skall dock ha klart för oss att ett EEC med Storbritannien är något annorlunda än ett EEC utan Storbritannien. Ingen vet vad engelsmännen kommer att göra om de ännu en gång förvägras inträde som medlem i EEC. Kanske kommer de, när några år har gått, kanske under annan regering än den nuvarande, att bita i det sura äpplet och acceptera, åtminstone som ett temporärt tillstånd i avvaktan på någonting bättre, en associering med EEC. I så fall kan också våra egna problem lösas och det kan dagas över vägen till ett stabilt demokratiskt Europa med bättre möjligheter till en snabb ekonomisk utveckling och mycket större bidrag än eljest till u-ländernas uppbyggnad. Men det kan också hända att Storbritannien i sällskap med EFTA då vill pröva andra vägar, som också kan leda till goda resultat. Framför allt bör vi, innan vi tar någon ställning i ett sådant dilemma, noggrant rådgöra med våra vänner i Danmark och Norge. Jag har intrycket att synnerligen många av dem, försiktigt uttryckt, är mycket skeptiska till att marschera in i EEC utan brittiskt sällskap och det tycker jag de har rätt i. Låt oss därför även här ha is i magen. Låt oss nu arbeta utifrån förutsättningen att det blir, även om det tar några år, ett Stor-EEC, inklusive Storbritannien, och låt oss främja våra utsikter att komma med där under förutsättningar som säkrar vår neutralitetspolitik, genom att visa mindre skuggrädsla och föra ett mer klart språk än regeringen i dag gjort. Men låt oss samtidigt vara beredda att pröva andra alternativ och därvid inte minst en utvidgning och förvandling av EFTA från ett frihandelsområde till en mer integrerad ekonomisk gemenskap.

Herr talman! Den tillfredsställelse med Kennedyrondens positiva resultat som regeringsdeklarationen ger uttryck åt vill jag gärna instämma i. Den senaste förhandlingsomgången har resulterat inte bara i en betydande reducering av handelshindren länderna emellan utan också i en hoppingivande förståelse för världsomfattande gemensamma intressen. Jag syftar då i första hand på det initiativ till hjälp åt u-länderna som tagits, exempelvis genom en internationellt samordnad veteexport till u-länderna, samt de åtgärder i syfte att stabilisera världsmarknadspriserna som därvid har vidtagits. Enligt min mening kommer u-hjälpen att bli mera effektiv om den kan samordnas bättre internationellt än vad förhållandet är i dag. Jag har tidigare givit uttryck åt uppfattningen att det behövs en internationell ledning av u-hjälpen, om denna hjälp skall kunna bli så effektiv som möjligt. Därför hoppas jag att de överenskommelser som träffats i Kennedyronden verkligen kommer att leda till resultat och att arbetet med att samordna u-hjälpen i praktiskt tillämpliga former kommer att fortsätta. När man sedan i regeringsdeklarationen kommer in på vårt förhållande till EEC blir tongångarna genast av förklarliga skäl mera dämpade.

Man vet i dag naturligtvis inte med säkerhet om en sådan utvidgning kommer att ske. Föret är ju trögt i portgången för Englands nya försök att komma innanför Europamarknadens dörrar. Om England drar det kortaste strået även denna gång finns det teoretiska möjligheter för att övriga inträdessökande kan få i gång förhandlingar om anslutning. Men det är skäl att betona att möjligheterna är teoretiska. Såvitt man kan bedöma blir resultatet av Englands försök att vinna medlemskap avgörande för frågan huruvida Europamarknaden kom mer att utvidgas eller inte. Även om England misslyckas på nytt är problemet om den större Europamarknaden inte därmed avförd från dagordningen. Handelsförbindelserna mellan länderna i Västeuropa blir alltmer omfattande. Därmed understryks också dag för dag allt starkare att den nuvarande uppdelningen av dessa länder i två handelsblock är en anomali. Såvida avtalen om tullsänkningar inom ramen för Kennedyronden i avsedd utsträckning slår igenom, elimineras i viss omfattning olägenheterna av den handelspolitiska splittringen i Europa, men detta räcker inte. En vidgad Europamarknad är nödvändig, om vi vill att det ekonomiska och sociala framåtskridandet i vår världsdel skall fortsätta. Jag är övertygad om att utvecklingen mot ekonomisk gemenskap i Europa inte låter sig hejdas, men det är sannolikt att det kan ta tid innan den når målet. Den engelska regeringen ger uttryck åt en relativt stor optimism i fråga om sitt lands möjligheter att tämligen snabbt få i gång förhandlingar om medlemskap i Gemensamma marknaden. EEC-kommissionens rekommendation att förhandlingar bör upptas kan ju uppfattas som en prestigevinst för England. Grundvalarna för den engelska optimismen förefaller dock vid en konfrontation med Frankrikes hållning att vara rätt osäkra. Man vet ju inte vilket öde den engelska ansökningen om medlemskap slutligen kommer att röna, men det verkar troligt att något formligt franskt veto mot densamma denna gång inte kommer att inläggas. Däremot talar sannolikheten för att Frankrike vill uppskjuta inledandet av förhandlingar tills vidare och att man, när dessa väl har kommit i gång, låter dem dra ut på tiden. De fem övriga staterna inom Europamarknaden skulle gärna se att förhandlingar med England upptas inom en rätt nära framtid, men det verkar tvivelaktigt om någon av dem vill riskera en kris inom EEC genom att gå emot Frankrike på denna punkt. Den franska uppskovstaktiken torde i huvudsak dikteras av allmänt politiska skäl, även om det är uppenbart att besvärliga ekonomiska och administrativa problem uppstår, om England liksom Övriga inträdessökande skall anslutas till Gemensamma marknaden. I det senare fallet har kommissionen särskilt framhävt bristen på balans i den engelska utrikeshandeln och pundets därav föranledda svaga ställning samt lågprissystemet i den engelska jordbrukspolitiken. Från franskt regeringshåll pekar man också på dessa engelska svagheter, men det skulle förvåna om fransmännen tillmäter dem en avgörande betydelse för de engelska möjligheterna att komma med i EEC. De för Frankrike avgörande faktorerna ligger nog på ett annat håll.

England ville förena ekonomisk gemenskap med staterna på den europeiska kontinenten och politisk intressegemenskap med supermakten på andra sidan Atlanten. England försökte också spela dessa båda roller på en gång. Detta utlöste de Gaulles veto — ville England vinna inträde i Europamarknaden måste det välja enbart den första rollen, alltså ekonomisk <intressegemenskap med länderna i Europa. Detta krav är fundamentalt för de Gaulles politik och alltså lika giltigt nu som för fem år sedan. Den väsentliga förutsättningen för att England skall vinna medlemskap i Europamarknaden är att England ger upp sina aspirationer på att va ra Förenta staternas speciella allierade i Europa och helhjärtat accepterar rollen som europeisk stat. Häri måste inbegripas att det engelska pundet skall bli en nationell valuta och att dess ställning som internationell reservvaluta måste uppges. Engelsmännen inser klarare och klarare att Englands ställning som världsmakt är ett praktiskt taget avslutat kapitel — att England numera är en andra rangens stormakt, vars framtid måste utformas i nära samarbete med staterna på den europeiska kontinenten. De Gaulle har kanske tidigare och klarare än andra ledande europeiska politiker insett att denna engelska omställning har varit och är oundviklig. Därför gör man sig nog skyldig till ett misstag om man tror att framgången för Englands försök att vinna inträde i Europamarknaden blir beroende av de Gaulles personliga antipatier eller sympatier. Nej, den kommer att bero av Englands förmåga att anpassa sig till ställningen som europeisk stat och av de kontinentaleuropeiska staternas gensvar på de attityder England kommer att intaga. Däri ligger såvitt jag förstår också förklaringen till den franska uppskovstaktiken. De Gaulle vill under en övergångstid pröva Englands vilja och förmåga att anpassa sig till den europeiska gemenskapen. Det kan ha sitt intresse att i detta sammanhang citera ett yttrande av de Gaulle på hösten 1965. Han sade då: Att släppa in Storbritannien i den gemensamma marknaden är ett problem som långsamt mognar i positiv riktning. För de politiska aspekternas skull bör man dock inte glömma att det inom alla EEC-länder finns en opinion mot att utöka marknaden med nya medlemmar, en opinion som grundar sig på mera praktisk-ekonomiska överväganden. Den gemensamma marknaden utgör redan ett vidsträckt nät av sammanflätade intressen, som vävs mer och mer samman med Västeuropas administrativa system. Släpps nya medlemmar in i marknaden innan denna konsoliderats tillräckligt kan fula hål rivas upp i detta nät, hävdar de här aktuella åsiktsriktningarna, och då kan den påbörjade ekonomiska integreringsprocessen i Europa drabbas av ett bakslag. De i Romfördraget uppställda och klart definierade målen blir snart uppnådda, nämligen tullunionen och den gemensamma jordbruksmarknaden. Efter många bekymmer lyckades man ändå till sist åstadkomma en gemensam jordbrukspolitik för dessa länder. Men det är ganska klart att vid en utvidgning i den utsträckning som nu är aktuell kommer cirklarna att rubbas ganska påtagligt för denna jordbrukspolitik. När Gemensamma marknaden sedan vill ge sig in på områden som är mindre klart eller inte alls definierade i fördraget — t.ex. transport-, energi-, budgetoch forskningspolitik — är det till nackdel om nya medlemmar släpps in i Gemenskapen. Jag vill emellertid säga att det är svårt att bedöma styrkan hos opinionen även om den finns. Det kan inte råda något tvivel om att det är av väsentligt intresse att Sverige blir delaktigt av en utvidgad europeisk marknadsgemenskap. En anslutning till EEC i en eller annan form är nödvändig. Denna nödvändighet framträder alldeles klart mot bakgrunden av det ekonomiska samarbete mellan de nordiska länderna som utvecklas inom ramen för EFTA:s verksamhet. Skulle Danmark och Norge bli medlemmar av Europamarknaden medan Sverige — liksom Finland — finge stå helt utanför, skulle en mycket olycklig situation uppstå. Vi måste göra allt vi förmår för att förhindra uppkomsten av ett läge där det längs våra gränser mot Danmark och Norge går en tullmur över vilken våra exportvaror får svårt att klättra. Skulle såväl England som våra västra grannländer avskärmas från oss på ett sådant sätt skulle den svenska export industrins redan hårt ansträngda posilion i konkurrenshänseende ytterligare förvärras. Dess bättre torde det finnas goda utsikter för att vi skall undgå att hamna i ett sådant läge. Men det är absolut nödvändigt att vi vaksamt följer utvecklingen. Frågan om Sveriges anslutning till Europamarknaden måste diskuteras och avgöras parallellt med problemen kring Danmarks och Norges anslutning. Några definitiva beslut torde dock inte vara att räkna med innan Englands blivande relationer till Europamarknaden fastställts — och det dröjer kanske in på 1970-talet. Om ett nordiskt samarbete kan komma till stånd vid eventuella förhandlingar med EEC måste detta naturligtvis hälsas med tillfredsställelse. Men möjligheterna härtill måste bedömas som begränsade med hänsyn till de nordiska ländernas sinsemellan olika status i utrikespolitiskt hänseende. Sverige har i sin ansökan till EEC lämnat frågan om formen för anslutningen till Europamarknaden öppen. På allvar torde knappast den uppfattningen kunna hävdas att detta förhållande gjort det svårare för oss att komma med i den europeiska marknadsgemenskapen. Tvärtom kan vi genom denna formulering av vår ansökan få större handlingsfrihet vid kommande förhandlingar än om vi i förväg bundit oss för en bestämd form av ansökan om medlemskap. EEC-kommissionen synes ha den uppfattningen att associationsformen inte är lämplig för ett ekonomiskt och industriellt så högt utvecklat land som Sverige. Man skall inte blunda för att ett svenskt medlemskap kan medföra betydande anpassningssvårigheter för vissa delar av vårt näringsliv, men fördelarna måste åtminstone på längre sikt bedömas vara mycket större än nackdelarna. Medlemskap i Europamarknaden bör fördenskull föredras framför associering eller någon annan lösare form av anslut ning — men endast under förutsättning att det kan förenas med fortsatt alliansfri politik för vårt land. Det har pågått och pågår ännu en strid om formuleringen av den ansökan vi har gjort. Många menar att vi borde ha krävt fullt medlemskap i stället för denna lösare form. Skillnaden mellan dessa uppfattningar kan tyckas vara liten, och den beror väl närmast på den tolkning man vill ge de olika meningarna.

Begär vi däremot fullt medlemskap men ändock undantag för neutraliteten, kan detta av andra tolkas som om det skett en uppluckring i vår uppfattning av neutralitetsbegreppet sedan år 1961. Det finns ju länder i Europa som står utanför EEC och Gemenskapen över huvud taget och som bedömer vårt uppträdande på sitt eget sätt, oavsett om vi omger det med aldrig så många förklaringar. Låt oss därför ha klart för oss att det bara finns ett slags neutralitet: den oinskränkta och odiskutabla. Det ges ingen tre fjärdedels eller sju åttondels eller någon annan grad av neutralitet. Det finns ingen anledning att dölja att ett medlemskap i Europamarknaden skulle medföra politiska bindningar för Sverige. För att marknaden skall kunna fungera krävs politiska beslut både av medlemsstaterna och av EEC:s beslutande organ. I de sistnämnda fallen överlåter således medlemsländerna sin nationella bestämmanderätt till ett internationellt organ. Suveräniteten naggas i kanten. Svårigheterna för oss i fråga om EEC anslutning ligger på de utrikespolitiska och försvarspolitiska planen. Vår alli ansfria utrikespolitik bedömer jag — och jag tror att de allra flesta svenskar ansluter sig till den meningen — som så värdefull att vi inte kan offra den, inte ens för de stora ekonomiska fördelar vi skulle kunna vinna genom ett medlemskap. EEC-kommissionen har sagt att Sverige måste godkänna EEC:s politiska målsättningar, om det vill bli medlem. EEC:s beslutande organ, ministerrådet, har inte gjort något uttalande på den punkten och över huvud taget inte gått in på någon realdiskussion av den svenska ansökningen. Vi vet alltså inte ännu vilka krav av politisk art som kan komma att ställas på Sverige för att vi skall kunna vinna medlemskap. I fråga om de politiska målen för EEC hänvisar kommissionen särskilt till inledningen i Romfördraget och den s.k. Bonndeklarationen. I båda dessa dokument anges emellertid målen i ganska allmänna ordalag, och mig veterligt har de aldrig konkretiserats i någon fördragstext. Dessutom har den politiska utvecklingen i Europa i väsentliga avseenden gått i andra banor än man förutsåg när Romfördraget och Bonndeklarationen undertecknades. I Romfördraget angavs den blivande ekonomiska organisationens stora allmänna politiska syfte vara, som det hette, »att lägga grunden för ett ständigt fastare förbund mellan de europeiska folken för att trygga sina länders ekonomiska och sociala framåtskridande samt fred och frihet i Europa». När Romfördraget fästes på papperet var ännu visionen om Europas förenta stater stark på sina håll i Västeuropa. Men kort dessförinnan hade Frankrike fällt förslaget om upprättandet av en europaarmé, ett förslag som av federalisterna i skilda länder betraktades som ett avgörande steg fram mot upprättandet av en europeisk förbundsstat. Författarna av Romfördraget såg sig därför tvungna att gå försiktigt fram och inskrev i detta inte några regler för det politiska samarbetet. I Bonndeklarationen hänvisades till målsättningen enligt Romfördraget, och i densamma angavs att statscheferna i EEC-länderna vore eniga om att stärka de politiska, ekonomiska, sociala och kulturella banden mellan Europas folk.

För att förstå innehållet i denna deklaration måste man givetvis komma ihåg att den antogs en gång i skuggan av Berlinkrisen 1961, att den alltså är ett dokument från det kalla krigets dagar. Frågan är naturligtvis, vilken praktisk-politisk betydelse den kan ha i dagens läge, men detta är icke klarlagt. Idén om Europas förenta stater har bleknat, men kvar står strävandena att vidareutveckla det politiska samarbetet mellan Europamarknadens medlemsländer. Hur fort och hur långt denna utveckling kommer att gå torde knappast någon i dag kunna lämna ett svar på, i varje fall icke något säkert svar. Åtminstone kan man konstatera, att de överstatliga dragen i EEC:s verksamhet inte stärkts, utan att de tvärtom har minskat i betydelse, främst på grund av den utrikespolitik som Frankrike under de Gaulles ledning har fört.

I sådana ärenden krävs i praktiken enhällighet. Med tanke på vad som hittills har skett förefaller det knappast vara djärvt att antaga att EEC:s politiska mål före nästa årtionde kan vara helt andra och kanske mer konkret utformade än de är i dag. I den svenska ansökningen till EEC låg införstått att de kommande förhandlingarna skulle få utvisa om Sverige med bibehållen neutralitet kunde bli medlem av Gemensamma marknaden. EEC-kommissionen vill angripa detta problem från en annan utgångspunkt och anser att Sverige självt måste avgöra om dess utrikespolitik medger medlemskap. Det är inte osannolikt att ministerrådet kan komma att inta samma ståndpunkt. I så fall får Sverige när EEC-organet tar itu med det svenska ansökningsproblemet klarlägga hur vi ser på neutralitet och medlemskap i förening. Det är också rimligt att så sker, ty det är dock våra egna ansvariga politiska instanser som har att bestämma över hur vår svenska neutralitetspolitik skall utformas. Finner vi att EEC:s politiska mål enligt vår uppfattning om alliansfrihet icke är förenliga med denna, har vi den möjligheten att genom förhandlingar söka utverka förbehåll som garanterar fortsatt neutral kurs för Sverige, om vårt land skall vara med i Europamarknaden. De väsentligaste förbehållen är kända och de har upprepats i regeringsdeklarationen: vi skall ha rätt att ingå handelsavtal utom marknaden, vi skall ha rätt att föra en näringspolitik som medger god försörjningsberedskap under krig och avspärrning. Det tredje förbehållet är att vi skall ha rätt att utträda ur den Gemensamma marknaden. När allt kommer omkring är kanske denna sista fråga mer akademisk än praktisk-politisk. I fråga om handelsavtalen kan man konstatera att Frankrike kopplar samman sin utrikeshandelspolitik med landets allmänna utrikespolitik. Så länge EEC inte officiellt har tagit ställning till inträdesansökningarna kan vare sig Sverige eller något av de andra länderna i EFTA göra annat än vänta och se. Om inträdesansökningarna lägges på is för åtskillig tid — vilket inte förefaller osannolikt — tränger sig emellertid den frågan fram: Vad kan och bör EFTA göra för att utbygga och effektivisera sin verksamhet under den tid organisationen ännu behövs? Principen för en sådan «aktivitet skulle, såsom en svensk tidning nyligen uttryckt saken, kunna formuleras så att man på område efter område försökte göra EFTA så likt EEC som möjligt. Det skulle mindre behöva gälla beslutsformerna än utformningen av den praktiska politiken inom de olika sektorerna av det ekonomiska livet med EFTA som mönster. Därigenom skulle de praktiska svårigheterna vid en framtida anslutning till EEC väsentligt minskas. Vidare skulle också de farhågor kunna dämpas, som man på olika håll inom EEC-länderna hyser för den Gemensamma marknadens funktionsduglighet vid en utvidgning med nya medlemmar.